Fru talman! Kompletteringspropositionen är, som jag sade, ett politiskt faktum. Vi beklagar att det enda som regeringen har tagit till sig ifrån våra motioner är ett bifall till en motion om att inte spara en miljon när det gäller utveckling av kooperativa verksamheter. Vi har fortfarande 33 reservationer. Självfallet kommer vi att ha kvar samma invändningar mot kompletteringspropositionen när det har fattats beslut om den i denna kammare. Jag trodde att Bo Lundgren och jag tillsammans stod bakom de budgetpolitiska målen, och det är det viktiga. Konvergensprogrammet är ett nationellt oerhört viktigt dokument. Om det finns en stark uppslutning bakom det i denna riksdag kommer vi att snabbare få ner räntan, snabbare få fart på företagsamheten och snabbare få människor i arbete. Detta har varit bevekelsegrunden för oss för att ställa upp på det som vi har krävt under lång tid, nämligen största möjliga nationella samling. Vi beklagar - jag upprepar det - att regeringen varken orkade med preciseringar av besparingsbehovet eller med att presentera de tillväxtskapande åtgärderna. Vi har gjort det i vår motion. Jag hoppas att en hel del av det som vi tar upp i de gemensamma reservationer som Bo Lundgren, Anne Wibble och jag har på det här området kommer att tas med inför den tillväxtproposition som nu skall läggas fram. Jag utgår från att Göran Persson inte håller fast vid den gamla RAS-politiken och den budgetfinansierade subventionspolitiken på det här området, utan går in på med genuina tillväxtskapande åtgärder, med strategiska skattesänkningar, reformerad arbetsrätt osv.

Fru talman! Kompletteringspropositionen är ett politiskt faktum. Regeringen lägger fram ett konvergensprogram som redovisar vad regeringen har gjort och tänker göra. Vi har i detta arbete fått med ett antal förbättringar. Folkpartiet medverkar i de förhandlingarna och har också satt väsentliga spår i texterna. Jag tycker att vi ändå kan förena oss i att vara glada för att Sveriges konvergensprogram blev bättre genom att Folkpartiet och Kristdemokraterna har varit med och förhandlat än om så inte hade skett.
Fru talman! Jag tycker nog inte att Mats Odell klarade av att förklara riktigt tillfredsställande hur han kan vara både för och emot samma politik på en gång. Han står bakom konvergensprogrammet men han gjorde en poäng av att man har 33 reservationer mot den politik som faktiskt är liktydig med konvergensprogrammet. Han säger att han betraktar kompletteringspropositionen som ett politiskt faktum. Om detta innebär att man framöver inte skall kunna ändra på någonting i detta politiska faktum är Sverige ganska illa ute. Då blir det helt omöjligt att genomföra några av de tillväxtåtgärder som Mats Odell i reservation till finansutskottets betänkande säger sig vilja ha. Om kompletteringspropostitionen är ett politiskt faktum och man inte kan ändra något i den - då är Sverige fast i massarbetslöshet, och det är mycket, mycket dåligt. Det är synd att kds medverkar till det. Mats Odell sade att Folkpartiet också hade kunnat vara med. Ja, om det hade funnits någon saklig förändring till det bättre, så att den politik som beskrivs i konvergensprogrammet hade varit annorlunda och bättre än den som beskrivs i kompletteringspropositionen och dagens betänkande. Då hade man med visst fog kunnat ställa sig bakom den och säga att det var viktigt för Sveriges del. Vi gjorde stora ansträngningar från Folkpartiets sida för att åstadkomma detta. Men det blev bara ord; regeringen klarade inte av att faktiskt åstadkomma några sakliga förändringar i politiken. Mats Odell gjorde en poäng av att han hade fått med en mening om att vård, omsorg och utbildning skall värnas. Jag vill påminna om att detta står på kanske hundra ställen i kompletteringspropositionen och andra ekonomiska propositioner. Men vad har hänt? Hur har socialdemokraterna levt upp till detta? Mats Odell nämnde själv Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset och Huddinge sjukhus. Sparkrav från socialdemokrater, i det här fallet sammankopplade med vänster och miljöpartister, slår jättehårt mot just vården. Det är vad de orden är värda, och det är verkligen inte mycket.
Fru talman! Låt mig börja med att kommentera det sista som Anne Wibble tog upp. Vi skall ju nu se vad dessa ord är värda. Jag vet inte vad Anne Wibble trodde att de ord var värda som hon själv försökte få in i konvergensprogrammet. Självfallet måste vi utgå från att ett avtal med regeringen betyder något. Gör det inte det har regeringen bränt alla möjligheter till framtida samarbete med något parti i denna kammare, såvitt jag förstår. Vi tror faktiskt att regeringen menade något när man efter moget övervägande och många turer gick med på att föra in denna mening om vård och omsorg. Anne Wibbles resonemang är ganska intressant, och jag måste fråga hur många reservationer Anne Wibble hade kunnat stryka om dessa förhandlingar hade gått i lås? Några hade väl ändå blivit kvar? Jag tror, Anne Wibble, att vi får lov att konstatera att kompletteringspropositionen är ett politiskt faktum, tills exempelvis tillväxtpropositionen kommer och tills man politiskt skall leverera det som man lovar här. Detta bygger ju faktiskt på ett förtroende; vi tror att regeringen menar det man har skrivit och låser fast de budgetpolitiska målen. Detta är något nytt jämfört med det som står i kompletteringspropositionen. I den står det att man gör bedömningen att man skall uppnå detta 1996 respektive 1998, men nu låser man sig för detta. Jag menar att detta är något nytt. Det som skiljer oss åt är möjligen att vi säger nej till att Sverige skall bestämma sig för att ingå i EU:s monetära union.
Fru talman! Jag hade inte strukit en enda av reservationerna till kompletteringspropositionens förslag, självfallet inte. Jag hade kunnat motivera att vi skulle vara med på konvergensprogrammet om den politik som där beskrivs hade skilt sig från den som regeringen föreslog i kompletteringspropositionen. Detta har Mats Odell tydligen inte riktigt förstått. Det är faktiskt ganska svårt att vara för och emot en politik på en och samma gång. Detta illustreras av Mats Odells kryptiska och något svårbegripliga formuleringar. Också jag tror i och för sig att regeringen gärna vill diverse olika ting, kanske också värna vården, eftersom man säger det på många ställen. Problemet tycks vara att regeringen inte kan. Det blir ingenting. I stället blir det motsatsen. Man drar in pengar och försöker sig på ett skatteutjämningssystem som särskilt hårt skulle drabba de mest utsatta kommunerna runt våra storstäder, där vårdbehoven och de sociala problemen är som mest svårbemästrade. Jag har ingen anledning att betvivla regeringens ambitioner. Jag tror nog att de både vill värna vården, få ned arbetslösheten osv, men problemet är att resultaten blir tvärtom. Det är beklagligt att Mats Odell inte riktigt har förstått det. Jag tror inte att konvergensprogrammet skulle bli starkare av att stödjas av ett större antal partier eller av att stödjas av ett parti som är en stark motståndare till svenskt medlemskap i EU.

Fru talman! Politik handlar mycket om förtroende, och vad gäller de punkter där vi har uppnått framgångar i förhandlingarna har vi förtroende för att regeringen kommer att göra vad man kan för att leverera detta politiskt. I annat fall hade vi inte ställt upp. Jag utgår från att Anne Wibble hade samma utgångspunkt när hon satt och förhandlade om dessa saker med regeringen. Regeringen hade väl kunnat värna vård och omsorg lika litet då som Anne Wibble säger att den kan nu, även om det hade blivit en uppgörelse med Folkpartiet? Fru talman! Detta handlar om att regeringen inte har orkat med att precisera ett antal målsättningar. Men målsättningarna fanns. Anne Wibble vet lika väl som jag att målsättningar, prognoser och preciseringar inte alltid är lätta att få fram. Vi har gemensamt försökt precisera exempelvis Nathalieplanen. Låt mig påminna om, fru talman, att det var vi kristdemokrater som i ett saneringsprogram den 30 juni 1994 lade fram den första preciseringen av Nathalieplanen och ett sparbeting på 10 miljarder utöver denna. Jag tror alltså att vår trovärdighet på denna punkt står sig ganska gott.
Fru talman! Gudrun Schyman har varit på Danderyds sjukhus och diskuterat nedskärningarna med de fackliga organisationerna. Jag skall också gärna åka dit, Mats Odell, och vi kan åka tillsammans. Jag tror att jag kan förklara att den förra regeringen såväl som den nuvarande har givit kommunerna ett så begränsat finansiellt utrymme att det är nödvändigt också för oss, när Vänsterpartiet i majoritetsställning, att ta ansvar för mycket svåra nedskärningsbeslut. Jag tror på exempelvis Jerzy Einhorns vilja att värna vården, men vi har också kunnat studera Alf Svenssons och Mats Odells handlingar när kds varit i regeringsställning. Det är en ganska gapande klyfta mellan handlandet i regeringsställning och retoriken nu om att kds skall ge sjukvården mera pengar. Jag vill ställa en kort fråga till Mats Odell. Han vill ju hemskt gärna in i EU, och han vill helst också sänka tjänstemomsen. Men han tycks inte ha förstått att EU förbjuder en sänkning av just tjänstemomsen. Det finns ett talesätt som lyder: Det är svårt att så tjäna Gud att man ställer sig in hos den onde. Mats Odells situation påminner om detta.
Fru talman! Jag har tidigare haft nöjet att diskutera den teologiska bakgrunden till Johan Lönnroths uttalanden, men jag tror inte att vi skall återgå till den diskussionen. Det skulle föra alldeles för långt. Det är intressant att Vänsterpartiet nu är del av en majoritet som fortsätter de besparingar som ni gick till val på att avbryta. När de genomfördes under förra mandatperioden talade ni om att välfärden raserades, att detta var en medveten högerpolitik osv. Nu är Johan Lönnroth själv där, och Gudrun Schyman är ute och diskuterar med de anställda. Det gjorde ni inte under den förra mandatperioden. Då stod ni på torgen och talade mot de besparingar som var lika nödvändiga då som de är i dag. Det finns EU-direktiv som pekar mot att en sänkning av tjänstemomsen inte skulle gå att genomföras här. Samtidigt finns tecken som tyder på att det skulle vara möjligt att genomföra en sänkning av tjänstemomsen. Icke desto mindre är vi öppna för att hitta en annan lösning. Folkpartiet har exempelvis presenterat en modell som går ut på att man i stället sänker arbetsgivaravgiften för de berörda företagen. Tekniken är inte det viktiga, utan det viktiga är själva effekten.
Herr talman! Mats Odell, vi vänsterpartister försöker faktiskt vara ute på både sjukhus och gator och torg hela tiden, inte bara i valrörelsen. Jag undrar om Mats Odell riktigt har förstått att vi såväl under den förra regeringsperioden som under nuvarande regeringsperiod har lagt fram politiska förslag som ger kommuner och landsting ett väsentligt större finansiellt utrymme. Detta finansierar vi genom framför allt vissa skattehöjningar. Vi har alltså inga problem att vara ute och prata om dessa frågor. Vi har precis lika små eller lika stora problem att prata om dessa saker under den här som under den förra regeringen. Jag vet inte om Mats Odell lyssnade på den kommunalekonomiska debatten i går och om han då förstod det här. Däremot kan man notera hur kds agerade praktiskt politiskt i regeringsställning. Ni gav då inte mer pengar till sjukvården, eftersom ni inte kunde övertala era regeringskolleger om detta. Det var väl det som gjorde att Jerzy Einhorn också blev så grymt besviken, eftersom han hade gått till val på att en borgerlig regering skulle ge mer resurser till vården. Vi är alltså precis lika kritiska mot att den nuvarande regeringen går in för i princip samma typ av nedskärningspolitik gentemot kommuner och landsting som den föregående.
Herr talman! Johan Lönnroth säger att Vänsterpartiet lägger fram förslag som ger kommuner och landsting ökat utrymme. Det står i ganska bjärt kontrast mot det som nu faktiskt sker på Karolinska sjukhuset, på Danderyds sjukhus och på Radiumhemmet, för att nämna några. Det är lätt, Johan Lönnroth, att stå på torgen och tala om andras nedskärningar som ett utslag av deras vilja att rasera välfärden, men när man själv kommer närmare verkligheten betyder de orden kanske inte så väldigt mycket.

Herr talman! Vårt land befinner sig i ett mycket allvarligt läge. Det låter kanske i förstone litet konstigt. Vi är på väg åt rätt håll, säger någon. Ja visst, så är det. Budgetunderskottet minskar. Sysselsättningen ökar. Statsskulden stabiliseras. Investeringarna går upp. Konkurserna går ner. Underskottet i utlandsaffärerna tycks vara historia. Vi går mot stora överskott i bytesbalansen under resten av detta sekel. Just det - vi är på väg åt rätt håll. Nu när vi kan skönja, eller i varje fall kanske ana målet, gäller det att vara uthållig. Nu gäller det att inte glömma målet. Målet är att få ordning på ekonomin, stabilisera statsskulden och sanera statsfinanserna. Målet är att få ner arbetslösheten och få upp sysselsättningen. Målet är att få fart på en ekologiskt uthållig tillväxt. Målet är att behålla den låga inflationen. Och målet är att göra allt detta så fördelningspolitiskt riktigt som det någonsin är möjligt. Om vi nu skulle tappa taget, om vi nu skulle bli övermodiga, om vi nu blåste faran över för vårt lands läge, då vore det allvarligare än innan vi började. När vi har krävt så mycket uppoffringar måste medborgarna också få skörda framgångens frukter. Svenska folket måste se att landets ekonomi blir sanerad. De måste se att vi lyckas stabilisera statsskulden. De måste få se att arbetslösheten blir lägre och sysselsättningen högre. Därför är läget allvarligt.

Denna överenskommelse har utskottets vice ordförande Per-Ola Eriksson och Centerns partiordförande Olof Johansson kallat "en handslagsöverenskommelse". Det betyder att vi kommer att vårda den. Vi är överens om att det nu är dags för ett gemensamt ansvar. Striden har sin tid, och handslaget har sin. Det är med tillfredsställelse jag noterar att den här inställningen i varje fall i grunden också delas av Miljöpartiet och kds. I sak har den manifesterats i de partiledaröverläggningar som har föregått regeringens presentation av konvergensprogrammet i måndags. Det är mycket glatt hjärta jag noterar att Mats Odell och kds i precis den här andan tidigare men också här i dag från denna talarstol har förespråkat en nationell samling. I det här betänkandet finns 97 hemställanspunkter - som vi kallar dem med vårt riksdagsspråk. Det finns 142 reservationer, och det finns 12 särskilda yttranden. Utskottets majoritet tillstyrker inriktningen av den ekonomiska politiken. Vad som presenteras är varken mer eller mindre än ett helt åtgärdspaket som spänner över en lång rad politiska frågor. Vi har sagt att vi måste ta greppet om ekonomin för att vi skall klara arbetslösheten. Om vi skall göra det kan det inte vara så att varje gång vi skall betala ut en krona har vi 70 öre medan vi får gå någonstans för att låna 30 öre. Inget, ingenting är ett större hot mot det svenska välfärdssamhället än en ekonomi som innebär att vi måste låna till välfärden. Som sagt: De övergripande målen är god tillväxt, full sysselsättning och stabila priser. Vi är nu på väg mot de här målen. Många tycker att det går sakta, för sakta. Men vi skall aldrig glömma utgångsläget. Utgångsläget var att statsskulden hade fördubblats, arbetslösheten tredubblats, budgetunderskottet fyrdubblats, och allt detta hade skett på bara tre år. Det var utgångspunkten. Hur gärna vi än vill kan vi varken tänka eller trolla bort det här utgångsläget. Vår uppgift är att sanera ekonomin samtidigt som vi får upp sysselsättningen och får ner arbetslösheten. Dessa saker hänger ihop som mina knäppta händer. Får vi inte ordning på ekonomin, klarar vi inte arbetslösheten, och klarar vi inte arbetslösheten, får vi inte ordning på ekonomin. Sverige är kanske mer än något annat land beroende av en god tillväxt och en hög sysselsättning. Skälet till detta är att vi vill ha det som i brist på bättre uttryck kan kallas en god samhällsservice. Vi vill känna den trygghet som det innebär att barn, sjuka och äldre får god vård och omsorg. Alla, i varje fall nästan alla, vill att alla våra barn och ungdomar skall få en god utbildning. De flesta instämmer när jag säger att de som drabbas av arbetslöshet skall känna att samhället inte överger dem. Det kan gälla möjligheten till kontantstöd, men det kan också gälla att de som drabbas av detta gissel skall veta att vi kan använda oss av det vi brukar kalla arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att de arbetslösa skall kunna komma tillbaka till ett arbete. Jag är säker på att det finns ett brett, mycket brett, samförstånd bland medborgarna om detta. Av de här skälen, och säkert av många, många andra, måste vi klara det vi föresatt oss. Därför måste vi föra en sådan politik att den offentliga sektorns underskott begränsas och så att vi får en rimlig balans över en konjunkturcykel. De förslag som finansutskottet nu förelägger kammaren syftar till att göra Sverige mindre sårbart för störningar och kriser inom den reala ekonomin, men också för störningar och kriser på kapital och valutamarknaderna. Det skall leda till stabilare villkor för företagande, produktion, arbete och investeringar. Lika viktigt som det jag nu talat om, sanering av ekonomin, låg skuldsättning, prisstabilitet, stabila växelkurser och låga långräntor, är enligt majoriteten bekämpningen av arbetslösheten - detta både av ekonomiska och ännu mer av mänskliga skäl. Det vi nu har att klara är en balansgång i den högre skolan. Å ena sidan kan alltför sena och för svaga budgetförstärkningar öka riskerna för att vi skall stå mycket dåligt rustade nästa gång konjunkturen går ner. Å andra sidan kan alltför snabba och omfattande budgetförstärkningar leda till att vi stramar åt för kraftigt och därmed riskerar att bryta konjunkturuppgången. Vi är inte så där tvärsäkra på att det vi nu föreslår är på millimetern riktigt, att det är alldeles rätt avvägning. Vår bedömning är dock att vi i det skede av konjunkturcykeln som vi nu befinner oss i bör vara ungefär på de nivåer vi nu har föreslagit. Men vi har en beredskap för förändringar, just därför att vi inser att man inte skall vara så tvärsäker. Jag skall avstå, men det är litet frestande att peka på de misslyckanden som vi har sett under de gångna åren därför att vissa företrädare på politikens fält har varit så där fruktansvärt tvärsäkra. Möjligen kan jag återkomma till det i en replik, om jag har lockat upp någon med detta. Den politik som vi för syftar alltså till att få bort underskotten i de offentliga finanserna under den här mandatperioden och att stabilisera statsskulden som andel av BNP redan nästa år. Jag vill påminna kammarens ledamöter om att i den valrörelse som vi var mitt uppe i för drygt nio och en halv månader sedan var det en del personer som faxade till Ingvar Carlsson och föreslog att man skulle sluta en pakt. Pakten skulle innebära att statsskulden som andel av BNP skulle stabiliseras 1998. Ingvar Carlsson faxade inte så mycket, han såg till, när han och hans parti fått väljarnas förtroende, att saker och ting uträttades i stället. Dessa saker och ting är den mest kraftfulla budgetsanering som något OECD-land i modern tid har åstadkommit. När riksdagen ställt sig bakom de förslag som det betänkande vi nu diskuterar innehåller har denna riksdag fattat beslut som innebär att fram till 1998 har vi budgetförstärkningar på inte mindre än 118 miljarder. Detta leder till att 1996, inte som begärdes i det där faxet, 1998, utan 1996 kommer statsskulden att stabiliseras. Men för att klara detta, för att få en folklig uppslutning bakom åtgärderna, är det absolut nödvändigt att fördelningen av bördorna upplevs som rättvis. Därför har de budgetförstärkande åtgärderna totalt, sammantaget från i höstas och fram till nu, fått en något så när jämn fördelningsprofil. Var och en skall efter förmåga bidra till våra gemensamma uppgifter, att klara det vi har förelagt oss. Det innebär att den tiondel av hushållen som har de högsta inkomsterna får stå för ungefär 30 % av budgetförstärkningarna och den tiondel som har de lägsta inkomsterna belastas med ungefär 5 % av de totala budgetförstärkningarna. Så några ord om de budgetpolitiska riktlinjerna. Under förra mandatperioden upplevde vi en fullständig explosion av underskottet i de offentliga finanserna. På tre år ökade det från 1 % till 13 % i förhållande till BNP. Under denna mandatperiod räknar majoriteten med att vi skall ta ner det lika mycket och litet till. Det gör man naturligtvis inte utan att det märks. I detta betänkande läggs fram förslag som förvisso är smärtsamma för många. Vi gör det inte för att vara elaka, utan vi gör det för att vi har bedömt att det är nödvändigt. Vi måste före nästa lågkonjunktur få ner både utgiftstrycket och hålla tillbaka skattetrycket. Vi gör det inte för att minska välfärden, utan för att rädda den. Vi gör inte detta för att ställa till det för facket, utan för att facket skall få något att förhandla om. Vi gör det inte för att imponera på marknaden, utan för att minska marknadens inflytande. Självklart kommer de besparingar, eller för att tala klartext de nedskärningar i de sociala välfärdssystemen som nu genomförs att kännas. Eftersom låginkomsttagarna är mer beroende av transfereringar än andra grupper slår naturligtvis sänkningar till 75 % hårdast mot dem. Däremot slår de skattehöjningar som har genomförts sedan regeringsskiftet i höstas, oftast med Vänsterpartiets hjälp, hårdast mot dem som har det bättre ställt, som tjänar mer pengar. Detta är nödvändigt. Vi menar att båda sakerna är nödvändiga om vi skall klara de mål om sanerade statsfinanser, stabiliserad statsskuld, lägre arbetslöshet och högre sysselsättning som vi har satt upp för oss. Som jag nyss sade måste vi få ner utgiftstrycket efter Bo Lundgrens och Anne Wibbles härjningar, och vi måste hålla tillbaka skattetrycket. Jag har också konstaterat att nedskärningar i arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och de andra transfereringssystemen slår hårdast mot de hushåll som har de lägsta inkomsterna. Bl.a. därför föreslår regeringen att momsen på mat skall sänkas från 21 % till 12 %. Genom detta kommer också inflationstakten att minska. Det finns de som säger - jag tänker nu inte på Johan Lönnroth och Vänsterpartiet - men det finns en del andra som litet föraktfull säger: Är det meningen att vi skall äta oss ur krisen? Den som säger så har inte förstått att för de människor som måste använda huvuddelen av sina inkomster till mat och hyra betyder billigare mat faktiskt väldigt mycket. Bl.a. mot denna bakgrund tillstyrker finansutskottet att mervärdesskatten på livsmedel den 1 januari 1996 sänks från Beträffande utgiftstaket skall jag bara kort säga att majoriteten i finansutskottet bedömer att vi, för att få ordning och för att kunna hålla ordning i framtiden behöver få någon form av besked från regeringen om ett utgiftstak. Regeringen återkommer med det. Vi har i den här frågan fått ett yttrande från socialförsäkringsutskottet som vi mycket noga har studerat. Det innehåller mycket som är intressant, som man får ta till sig och som bör vara med i det fortsatta beredningsarbetet. Jag ville bara flyta över detta för att med några ord kunna beröra det som tidigare har sagts i debatten. Bo Lundgren säger att vi har kapitulerat inför arbetslösheten och räknar med 500 000 arbetslösa år Roy Ottosson är faktiskt ännu värre. Han talar om den höga arbetslöshet som majoriteten föreslår. Någon måtta får det väl ändå vara, mina herrar! Vi har för både Roy Ottosson och Bo Lundgren och för alla andra förklarat att den här regeringen kommer att sitta kvar och fortsätta att bekämpa arbetslösheten. Det är självklart, säger Bo Lundgren, att det går att ge - här tar han i - 1 miljon arbetslösa människor ett jobb. Min korta fråga till Bo Lundgren är: Om det är så lätt, varför tredubblades då arbetslösheten när Bo Lundgren satt på Finansdepartementet och var biträdande finansminister - eller om han var skatteminister, jag vet inte vilken benämning som är den rätta. Jag noterade att Anne Wibble betygsatte Handelsanställdas förbunds avtal. Men Anne Wibble nämnde inte med ett ord de utmanande löneförhöjningar som stordirektörerna ser till att skaffa sig. Det rör sig om förhöjningar på 10-50 % och om fallskärmsavtal som inte är av denna världen. Anne Wibble valde att kommentera Handels avtal, men sade inte ett ord om dessa stordirektörer och deras löneökningar. Anne Wibble, som är ekonom, kanske invänder: Det betyder ingenting ekonomiskt. Det kanske det inte gör. Men det handlar om ledarskapet. Vem som helst inser att direktörer som beviljar sig sådana här löneökningar inte har någon auktoritet alls när de går ut och säger till sina anställda att dessa måste godta nollavtal. Fru Wibble berömde Göran Persson för att vara en god pedagog. Jag är ledsen över att inte kunna säga detsamma om fru Wibble. Precis som Johan Lönnroth missuppfattade jag bilden om städning. Men en sak kom jag på: När jag städar börjar jag uppifrån med att damma, och så småningom kommer jag ner till golvet och dammsuger och torkar det. Jag vet inte om fru Wibble förstår den bilden. Jag förstår att Johan Lönnroth hade velat diskutera med finansministern. Av ren artighet tänker jag bara säga några ord till Johan Lönnroth. Johan Lönnroth sade att det var under vänstersamarbetet som vi tog de stora tagen. Jag tycker att det var synd att vi inte tillsammans orkade ända fram. Men det går väl fler tåg, Johan Lönnroth. Till sist, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande i alla delar. Följaktligen yrkar jag avslag på samtliga reservationer. Herr talman! Även om situationen fortfarande är allvarlig, som jag började med att säga i detta anförande, tyder mycket på att vi nu har kontroll över utvecklingen. Nu skall vi inte låta detta gå oss ur händerna. Just därför är det viktigt att vi socialdemokrater tillsammans med Centerpartiet har träffat en överenskommelse som ger stabilitet och som visar att tiden för samverkan i Sveriges riksdag inte är slut. Den kanske bara har börjat.

Herr talman! Jag vill fråga Bo Lundgren om han inte under de tre år när han var biträdande finansminister tog i rejält. Varför blev hundratusentals människor under er regeringsperiod arbetslösa? Varför fördubblades statsskulden och fyrdubblades budgetunderskottet på bara tre år? Berodde det på att ni inte tog i rejält? Tror inte Bo Lundgren att det i stället är så att skattesänkningar för välbetalt folk inte löser alla problem? Jag sade till Bo Lundgren i vår gemensamma debatt i Borås under valrörelsen att vanligt folk inte ställer upp på detta. Man kan inte få den folkliga uppslutning som är nödvändig för att klara vårt lands jätteproblem genom att bevilja stora skattesänkningar för förmöget folk och belasta dem som har det värst. Det går inte, Bo Lundgren. Det var det fel som ni gjorde. Det tar oerhört lång tid att rätta till det som ni ställde till med, men vi är på god väg, och alla goda krafter bör hjälpas åt för att klara den uppgiften.

Herr talman! Vi tar vårt ansvar när det gäller överhettningen och kreditexpansionen. Jag tycker att vi därvidlag skiljer oss på ett bra sätt från Bo Lundgren & Co. Vi tar vårt ansvar, men ni tror att ni när ni lämnar kanslihuset efter tre år är fria från allt ansvar. Då är det någon annan som har skulden till allting. Vi tar vår del av ansvaret, men ni hade faktiskt regeringsmakten, Bo Lundgren, och det kan ni aldrig springa ifrån. Jag skall vidare inte vara så oförnuftig att jag går in i den fälla som Bo Lundgren trodde att jag skulle gå in i. Jag är faktiskt litet bekymrad över att han tror att jag är så oförnuftig att jag här offentligt skulle kommentera Handels avtal. Det enda som jag tillät mig att göra var att säga att det var symptomatiskt att den förra finansministern hade synpunkter på Handels avtal för lågavlönade butiksbiträden i ICA och Konsum men inte hade ett ord att säga om stordirektörerna med miljonlöner som beviljar sig löneökningar om 20, 30, 40 eller 50 %. Det var min enda kommentar. Vad menar Bo Lundgren vidare egentligen med sitt ständiga resonemang om förbättrad lönebildning, mer än sänkta löner för ungdomar och - tror jag - för kvinnor?
Herr talman! Det var på sitt sätt intressant att lyssna på Arne Kjörnsberg, som såvitt jag kommer ihåg nu för första gången för utskottets talan i en sådan debatt. Han sade en del kloka saker, t.ex. att arbetslösheten och de offentliga finanserna måste angripas samtidigt. Det framhålls i konvergensprogrammet. Det föranleder mig bara att i all ödmjukhet upprepa min fråga: Varför gör ni inte det, utan gör precis tvärtom? Det andra intressanta tyckte jag var att Arne Kjörnsberg faktiskt lät som vilken regeringsföreträdare som helst under den förra mandatperioden. Man skulle ha kunnat få det intrycket, om man inte sett att det var Arne Kjörnsberg utan bara hade hört honom tala. Han sade: Det här gör vi inte för att vara elaka utan därför att det är nödvändigt. Vi gör det inte för att rasera välfärden utan för att rädda den. Det är liksom litet skillnad beroende på varifrån man ser saker och ting. Arne Kjörnsberg lät på ett helt annat sätt när han talade för ett eller två år sedan. Enligt honom gjordes det då saker av den dåvarande regeringen därför att vi i den var elaka och ville rasera välfärden. Det är en väldig förbättring att man nu inser att man måste göra saker för att klara den. Det är då bara beklagligt att Arne Kjörnsberg faktiskt inte använde någon del av sina 15 minuter till att förklara hur regeringen har tänkt sig att medverka till att massarbetslösheten knäcks. Det sades nämligen inte någonting om det, och det är synd. Om det skulle underlätta är jag fullt beredd att strunta i liknelserna med städning och annat. Den poäng som jag försökte komma fram till var att jag trodde att Göran Persson, Arne Kjörnsberg och andra som goda och jämställda män säkerligen är jätteduktiga på städning men att ekonomisk politik är inte som städning. Man kan inte ta sig an en sak och låta annat ligga, för att senare gripa sig an med något ytterligare, utan man måste göra flera saker samtidigt, och detta gör regeringen inte. Jag tycker att det är oerhört anmärkningsvärt att Arne Kjörnsberg som finansutskottets talesman i denna debatt omnämner avtalet på arbetsmarknaden i termer av att jämföra lågavlönade butiksanställda med direktörer. Vad han gör är egentligen att säga att avtalet i fråga är bra. Jag tror att det är en katastrof för Sverige. Det är en mycket alarmerande utveckling, och det är mycket beklämmande att höra Arne Kjörnsberg yttra sig på detta sätt.
Herr talman! En sak kan vi i varje fall konstatera: Fru Wibble är inte de små ordens mästare. Det står fullständigt klart efter denna replik. Låt mig bara i all vänlighet tala om för fru Wibble att jag faktiskt deltog i den debatt som vi förde för ett år sedan i går, men då inte som utskottets talesman. Vi var dessutom i minoritet. Jag var inte ens vår grupps talesman, utan det var Göran Persson. Men jag tillåter mig ändå ha några synpunkter på fru Wibbles prognos om räntorna på statsskulden. Budgetunderskottet gick upp med 190 miljarder och fru Wibble prognosticerade att räntorna på statsskulden skulle gå ner med 16 miljarder. Jag sade att det måste vara fel. De kommer att gå upp med minst 30 miljarder, sade jag i den debatten här i kammaren. Fru Wibble hade då, som finansminister, mycket annat att göra, och det har jag all respekt och förståelse för. Hon hade lämnat kammaren, och jag fick sedan föra denna debatt i medierna med en av fru Jag fick rätt, visserligen inte riktigt rätt, för inte ens jag var så pessimistisk. Räntorna på statsskulden gick upp med 49 miljarder. Jag hade sagt att de skulle öka med minst 30 miljarder. Jag har varit med i dessa debatter förr. Det var detta jag kom att tänka på, när fru Wibble sade att det var första gången jag uppträdde som utskottets talesman. Så är det dessutom inte. Det är andra gången. Man måste göra flera saker samtidigt, säger fru Wibble. Det är precis det vi försöker göra. Vi försöker angripa en lång rad av problem samtidigt. Men för att få förståelse för det måste de åtgärder som vidtas upplevas som rimliga av folkflertalet i vårt land. Det är det fru Wibble, liksom Bo Lundgren, aldrig har förstått. Annars kommer vi aldrig att klara det. Det är en historisk läxa. Vårt land skulle tjäna på om ni - Bo Lundgren och Anne Wibble - lärde er den läxan.
Herr talman! Det som är svårt i ekonomisk politik är att få de åtgärder som man bedömer som nödvändiga, viktiga och bra att också framstå som acceptabla för medborgarna. Jag berömde Göran Persson för att han är pedagogiskt skicklig. Jag önskar att han ville ägna sin pedagogiska talang litet mera åt att förklara att för att det skall vara någon tyngd bakom kampen mot massarbetslösheten måste man kanske sänka en eller annan skatt, något man eljest gärna skulle se att man slapp. Då måste man ägna denna sin pedagogiska skicklighet åt att försöka förklara det, i stället för att hemfalla åt demagogiska uttryck om skattesänkningar och kapitalister. Det är klart att ingen förstår varför man skall underlätta företagens riskkapitalförsörjning om man förklarar det på det viset. Det är det socialdemokraterna har gjort, och det är också därför som kampen mot massarbetslösheten går dåligt. Det är därför det finns en betydande risk för att det hela landar i stor förskräckelse för Sveriges medborgare. När man talar som utskottets talesman är anspråken på innehållet litet större. Det var därför jag var förvånad över att Arne Kjörnsberg inte nämnde inflationsbekämpning, lönebildning, arbetsmarknadens funktionssätt och det under natten slutna avtalet. Jag tror nämligen att det finns en viktig uppgift i att nu förbättra arbetsmarknadens funktionssätt så att man kan ha en ekonomi som växer utan alltför stora löneökningar och prisökningar. Allt detta står också att läsa i regeringens olika dokument. Men problemet är att man avfärdar alla förslag som skulle leda till detta. Risken är då väldigt stor att priser och prisförväntningar inte bara stiger utan att de gör det i en allt ökande takt. Då går det illa med jobben.
Herr talman! Så kom då betygsättningen från fru Wibble. Innehållet i det jag sade var för tunt, det var felaktigt eller vad det nu var. Okej, jag tar till mig det. Men låt mig alldeles bestämt säga ifrån: Jag avgör själv vad jag skall säga som företrädare för den socialdemokratiska gruppen i finansutskottet. Jag avgör det själv, tillsammans med mina kamrater i gruppen. Fru Wibble skall inte bestämma det. Herr talman! Vi talade klartext i valrörelsen. Vi sade: Ge oss ditt förtroende och vi skall sänka föräldraförsäkringen, höja värnskatten osv. Vi hade inte ett enda löfte om fler transfereringar eller bättre förmåner. Men vi bad om väljarnas förtroende för att göra detta och sedan sätta in alla våra krafter på att få ordning på ekonomin, få ner arbetslösheten och få upp sysselsättningen. Det kommer att ta lång tid. Jag sade det i en debatt med Bo Lundgren på Stora torget i Borås. Den direktsändes i lokalradion och finns säkert inspelad där. Jag sade att det kommer att ta lång tid. Det går fort att få upp arbetslöshetstalen, så att det blir massarbetslöshet. Men det tar lång tid att få ned dem. Vi ville säga det i klartext före valet, så att väljarna skulle veta vad vi står för. Det sade jag i debatten med Bo Lundgren och på många andra ställen. Vi fick förtroendet. Nu sätter vi in våra krafter. Vi har höjt skatter och sänkt ersättningar så att det står härliga till. Vi har gjort det snabbt, därför att det var viktigt. Vi har satt in vår pedagogiska förmåga, framför allt herr finansministern. Vi andra har hjälpt till så gott vi har kunnat. Vi skall fortsätta med det, även om det gäller att sänka en eller annan skatt, exempelvis momsen på mat - det lovar jag fru Wibble.
Herr talman! Jag har med Johan Lönnroth diskuterat de drakoniska nedskärningarna inom vård och omsorg som en koalition av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna genomför här i Stockholms län. Jag läser i dagens utgåva av Aftonbladet: och med det nya gemensamma utgiftstak som kommer att läggas på för såväl stat som kommuner och landsting kommer tumskruvarna att dras åt ytterligare, framför allt för vården av gamla och långvarigt sjuka. Varför avvisar ni samtliga de kristdemokratiska förslagen till omfördelning av sparbetingen, så att vi hade kunnat tillföra ytterligare ca 6-7 miljarder till vård och omsorg?
Herr talman! Mats Odell är från detta område och känner naturligtvis till mycket bättre än jag vilken majoritet det var i Stockholms läns landsting förra perioden. Mats Odell kanske kan tala om i nästa replik vem som hade majoriteten då. Jag kommer från Älvsborgs län. Vi har samma stora problem i landstinget där. Men Gunnar, 80 år, är inte för dyr att vårdas i Älvsborgs läns landsting. För mig är detta en etisk fråga. Vi som är friska och unga och har arbete måste vara beredda att avstå för att de arbetslösa, barnen, de äldre och de sjuka får den vård och omsorg som de rättmätigt kan kräva. Det är en för mig och mitt parti alldeles självklar fråga. Detta innebär inte att kommuner och landsting inte måste fortsätta det som brukar kallas vardagsrationaliseringsarbetet. Det måste fortsätta, annars kommer vi inte att klara det som skall göras gemensamt. Vi kan inte låna pengar till staten för att klara att inte ställa några krav på den övriga delen av den offentliga sektorn. Vi måste, hur besvärligt det än är, göra allting tillsammans. Låt mig säga att jag tycker att Mats Odell tar upp en fråga som är av den digniteten att den inte bara berör det man eventuellt har innanför pannloben. Det känns också inne i hjärtat. Jag tycker att det är bra att Mats Odell lyfter fram sådant som lyfter politiken till en annan dimension.
Herr talman! Det gläder mig naturligtvis att Arne Kjörnsberg tycker att detta är en etisk fråga och att det också berör hjärterötterna. Men frågan blir då än mer pockande: Varför är utskottsmajoriteten inte beredd att göra den omfördelning av besparingsbördan som vi kristdemokrater har föreslagit? Den skulle kunna frigöra resurser till vård och omsorg. Aftonbladet står det att sjukhuset snart inte har råd att ta emot akutpatienter. Jag kan inte gärna kalla det för vardagsrationalisering. Jag vill gärna fråga Arne Kjörnsberg hur han tolkar den formulering som vi kristdemokrater glädjande nog har fått in i konvergensprogrammet, där det står att de kommunala verksamheterna - utbildning, hälsooch sjukvård samt vård och omsorg - däremot kommer att värnas, vilket förutsätter att de nödvändiga utgiftsminskningarna sker inom andra utgiftsprogram. Hur vill Arne Kjörnsberg tolka den utfästelsen i konvergensprogrammet?
Herr talman! Jag blev litet besviken på Mats Odell när han öppnade tidningen och talade om Gunnar, 80, och att man inte kan ta emot akutpatienter. Han framställde det som om det var det jag menade med "vardagsrationaliseringar". Naturligtvis inser Mats Odell att det inte alls var det jag talade om. Mats Odell säger att man så länge det någonsin går skall försvara vård, omsorg och utbildning - det som kallas verksamheter. Det är inte alls svårt för oss, Mats Odell. Men vi måste då ha kraften att klara det andra som är nödvändigt. Vi måste klara att skära i transfereringarna. Vi kan inte få både och. Det är dess värre så, med tanke på hur vår ekonomi ser ut. Vi fattade ett sådant beslut på vår partikongress i Göteborg - det som inom vårt parti har kallats för Göteborgskongressen. Det är inte alls svårt. Vi står för det. Men detta är något som vi varje dag måste arbeta med. Det är inte en gång för alla givet. Låt oss tillsammans arbeta med det. Det nya förslaget till skatteutjämning är ett led i en sådan strävan.
Herr talman! Först vill jag göra en rättelse. Arne Kjörnsberg hörde fel när det gäller arbetslösheten. Jag sade att majoriteten "förutspår" fortsatt hög arbetslöshet, som vi tycker är alltför hög - inte "föreslår". Så står det uppenbarligen inte i propositionen eller i betänkandet. Vi är kritiska till att arbetslöshetstalen fortfarande ligger en bit över 5 %. De har gått under 7 % i dag, såg jag, och det är ju bra, men de måste bli lägre. Det är därför vi föreslår sänkt arbetstid. Det är därför vi föreslår en skatteväxling där man sänker arbetsgivaravgifterna och i stället höjer energi och miljöskatterna. Det gynnar företag - inte minst tjänstesektorn som det pratas mycket om här. Det ger nya jobb. Det vore intressant att höra Arne Kjörnsberg tala om hur han tänker sig minska arbetslösheten och vilka ytterligare åtgärder han tänker sig. Det måste ju till ytterligare åtgärder om inte det som förutspås i betänkandet blir sanning. Han kommenterade inte det i sitt anförande. Varför inte sätta sig ned i en kommission eller kommitté och titta på problemet? Vi vet om att oroligheterna medför betydande riskpremier och gör att räntorna ligger högre än de borde. Det hämmar investeringarna. Det hämmar den ekonomiska återhämtningen. Vi kommer att få leva med dessa stora skulder och denna känslighet en mycket lång tid framöver. Det finns all anledning att redan nu se hur man bättre kan hantera dessa problem. Vi är inte ensamma om det i världen.
Herr talman! Det kändes bra att Roy Ottosson sade "förutspår" i stället för "föreslår". Jag hoppas att det i protokollet också står så. Jag är säker på att Roy Ottosson i varje fall kommer att se till det. Då släpper vi det. Roy Ottosson frågar hur Socialdemokraterna skall få ned arbetslösheten. Tusen sinom tusen gånger har vi sagt det. Vi måste få upp tillväxten. Den skall vara ekologiskt uthållig, Roy Ottosson. Det är den enda möjligheten att totalt klara detta. Men sedan måste vi låta tusen blommor blomma. Det kan vara avdrag, som regeringen nu håller på att utreda. Det kan vara det fru Wibble efterlyste, dvs. en eller annan sänkt skatt. Det kan vara en eller annan höjd skatt - vad det jag? Vi måste låta vår fantasi spela här. Ingen i detta hus - i varje fall inte i denna kammare - har egna minnen från förra gången det var som det är nu. Jag har det inte. Men mina föräldrar har berättat för mig hur det var i motsvarande situation 1928, 1929 och 1930. Just därför att vi inte har de kunskaperna och framför allt inte de erfarenheterna måste vi låta fantasin spela och hjälpas åt, om vi skall klara detta. Jag skall gärna säga några ord om penning och valutamarknaden, Roy Ottosson. Jag får återkomma.
Herr talman! Jag ser inlägget när det gäller att åtgärda arbetslösheten som öppna dörrar till en seriös diskussion med Socialdemokraterna. Vi har naturligtvis stora förhoppningar att vinna bättre gehör för de förslag vi redan har lagt fram. När Socialdemokraterna för fram just arbetslöshetsfrågan så kraftigt är det ändå otillfredsställande att man inte går fram med fler konkreta förslag. Man avvisar en så egentligen ganska självklar åtgärd som sänkt normalarbetstid, som genomförs i en rad andra Sparandet på kommunerna är också märkligt. 9 miljarder tas bort för kommunsektorn. Det innebär att arbetslösheten ökar. Det är framför allt ungdomar som inte får jobb och inte kommer ut i arbete, enligt landstings och kommunförbunden. Det kommer att medföra stora kostnader. Varför inte i stället spara mera på bidrag och ersättningar till dem som ändå har det hyfsat ställt - normal och höginkomsttagare och företag? Varför skall det gå ut så mycket i bidrag och ersättningar till dem som inte absolut måste ha det, när staten har så enormt dåliga finanser som nu? Vi har möjligheten att verkligen på riktigt slå vakt om välfärdens kärna, som Arne Kjörnsberg säger sig vilja göra. Det är mig ett mysterium varför man vill spara på kommuner och låginkomsttagare när man kan spara på andra håll.
Herr talman! Först vill jag kommentera den internationella penning och valutamarknaden. Jag förstår vad Roy Ottosson säger och känner, men intellektuellt inser jag vilka jättestora svårigheter som finns. Om ett enda land går ur samarbetet kommer det inte att fungera. Göran Persson har vid upprepade debatter i denna kammare talat om att han själv och hans medarbetare i de olika internationella sammanhang där Sverige finns med exempelvis arbetar för att motsvarigheten till vår Finansinspektion skall förstärkas och för nya regler och bättre övervakning av aktörerna. Jag tror att det är den vägen vi får gå. Det gläder mig att Roy Ottosson tar upp detta också ur en annan aspekt. Just på detta område - tydligare än på många andra områden - är internationellt samarbete tydligare än på många andra områden avgörande för att man skall klara av problemen. Roy Ottosson har alldeles rätt i att det finns en internationell diskussion. Men det är lättare att säga än att göra, så låt oss fortsätta att fundera på det. Jag vill sträcka upp ett varningens finger när det gäller sänkt normalarbetstid. Man skall inte tro att det löser problemet. Erfarenheter från Norge, som genomförde en sänkning, visade att det inte blev så. Folk jobbade mer övertid i stället. Jag tror inte att den vägen är framkomlig.

Herr talman! När riksdagen i dag debatterar och beslutar om inriktningen och ramarna för den ekonomiska politiken sker det med en betryggande majoritet här i kammaren. Vi slipper därmed också den riskfyllda osäkerhetsfas som hade hotat om Centerpartiet och Socialdemokraterna inte hade kunnat träffa en överenskommelse om den s.k. vårbudgeten. Jag kan villigt erkänna, eftersom andra skall kunna följa vad vi politiker gör, att trots vår deklaration i höstas efter valet om en konstruktiv oppositionspolitik var det samarbete som etablerades mellan Centern och Socialdemokraterna var långt ifrån självklart när riksdagens ledamöter tog julledigt i december 1994. Vi hade då genomlidit - det låter hårt att säga, men så var det - en politisk höst där regeringspolitiken i stor utsträckning präglades av återställare och vänstersvängar. På det ekonomisk-politiska området dominerade skattehöjningar. Bättre blev det inte i början av året med det riktade anställningsstödet, RAS. Alla utom arkitekten - vem det nu var - och Miljöpartiet förstod att det inte skulle bli någon succé. Men fel i det förgångna får inte blockera möjligheterna att i samarbete lösa framtidens problem. I politiken krävs mer av förmåga att tänka framåt än att titta bakåt. Kort och gott - vi måste vända bladet för att skriva nästa kapitel. I finansdebatten den 8 mars betonade jag att Sverige inte har råd med en politik där partierna avundsjukt bevakar sina revir. Jag efterlyste, som Arne Kjörnsberg tidigare påpekat, det politiska handslaget och långsiktiga lösningar. För Centerpartiet är det självklart att lägga partiegoismen åt sidan och sätta Sveriges bästa i förgrunden när vårt land befinner sig i en mycket allvarlig situation. Centerpartiet har valt att ta ansvar i politiken genom att samverka med regeringen och Socialdemokraterna om den ekonomiska politiken. Det gäller kompletteringspropositionen liksom arbetsmarknadsoch regionalpolitiken och det s.k. konvergensprogrammet. De uppgörelser vi gjort med regeringen utgör inget lappkast och ingen ny kurs för Centern. Vi gick till val på ett program där vi klart begärde mandat för att medverka till en bred nationell samling kring den ekonomiska politiken. Självfallet hade vi helst önskat att vi kunnat verka för denna strävan i regeringsposition. Nu gick inte valet som vi önskade. Socialdemokraterna bildar ensamma regering, men har på egen hand inte en majoritet i kammaren. Valet försatte Centern i opposition, men innebar inte att vårt ansvar för landet därmed tog slut. Faktum kvarstår - det behövs breda politiska lösningar för att ge Sverige en stabil politik som förmår att hindra statsskuldens ökning, åstadkomma balans i statens budget, skapa fler jobb så att arbetslösheten kan nedbringas och så att den sociala tryggheten uthålligt skall kunna värnas. Tiden är samtidigt en knapp resurs, inte bara i människors liv utan också i det politiska systemets arbete med att sanera statsfinanserna. Om inte den riksdag som valdes hösten 1994 förmår att påtagligt stärka ekonomin kan den reala handlingsfriheten i den ekonomiska politiken vara förlorad innan folket valt nya representanter till denna församling. Det gäller därför för oss alla att ta vara på möjligheterna att åstadkomma nationell samling. Det har Centerpartiet medverkat till under våren. Det är vi också beredda att göra på nytt. Ordspråket enade vi stå, söndrade vi falla, äger sin giltighet även i de ekonomisk-politiska sammanhangen och i kampen för Vårt motiv för att ta ansvar präglas också av omtanke om framtidens generationer. Med ansvar för kommande generationer finns det inget utrymme för tvekan när det gäller att pressa tillbaka budgetunderskottet och hejda statsskuldens ökning. Alternativet vore fortsatt hög arbetslöshet, ständig valutaoro, höga räntor och därmed bristande intresse för investeringar. Herr talman! Det finns också ett ordspråk som säger att man inte skall ropa hej förrän man är över bäcken. Och det gör vi inte heller. Trots betydande insatser för att skapa balans i svensk ekonomi - såväl under fyrpartiregeringens tid som under innevarande mandatperiod - återstår åtskilliga politiska dagsverken att utföra de närmaste åren. Alltför hög räntenivå och för låg kronkurs kommer att bestå fram till dess att budgetunderskottet eliminerats och statsskuldens negativa utveckling brutits. Men det råder ingen tvekan om att vi närmar oss den tidpunkt då Sverige åter är på grön kvist. Jag är övertygad om att samverkan under våren mellan Centerpartiet och regeringen redan gett oss en starkare krona och lägre räntor än vad vi annars skulle ha haft. Vi har också medverkat till att statsskulden nu kan stabiliseras snabbare och balans kan skapas i statens budget tidigare än vad någon har räknat med. För att få ner utgiftstrycket är det nödvändigt med betydande strukturförändringar i de stora transfereringssystemen, därav förslagen om sänkt ersättningsnivå vid t.ex. arbetslöshet. Men verkligheten är samtidigt den, att många i vårt samhälle har så smala ekonomiska marginaler att lättnader i statens utgiftstryck måste kombineras med sänkt skatt så att enskilda hushåll har utrymme för en rimlig konsumtion. Det är nödvändigt både med tanke på rättvisa och med tanke på sysselsättningen. Den sänkta matmomsen, som vi har kommit överens om, ger störst skattelättnader till de hushåll vars hushållsbudget belastas mest av matkontot. Det gäller i synnerhet barnfamiljer utan höga inkomster. I en samlad politik för att sanera statens finanser och åstadkomma en rimlig fördelning av de uppoffringar som en sådan sanering förutsätter har sänkt matmoms klara fördelar jämfört med andra alternativ. Det är beklämmande att främst Vänsterpartiet sprider villfarelsen att det med enkla medel skulle gå att beskatta höginkomsttagare så att de breda folklagren slapp ta sin del för att sanera statens finanser. För det första visar man en grundläggande brist på insikt om strukturproblemen i ekonomin. För det andra skulle inte intäkterna bli i närheten av det tillräckliga om vi så belade alla inkomster över t.ex. 300 000 kr med 100 % skatt. Vänsterpartiets plötsliga flykt från sitt tidigare krav på sänkt matmoms är också ett av de tväraste politiska kast som något parti har lyckats åstadkomma som jag har upplevt under min tid som riksdagsledamot. När en rejäl skattesänkning, som också tar ner inflationen, äntligen riktas till grupper med smala ekonomiska marginaler protesterar Vänstern och Jag har valt att gå tillbaka och studera Vänsterpartiets uppfattning i momsfrågan under årens lopp. Den 4 juni 1986 pläderade Inga Lantz, visserligen då som representant för Vänsterpartiet kommunisterna, att momsen på maten måste tas bort. Den 5 juni 1986 pläderade också dåvarande ordföranden Lars Werner att momsen på mat skulle slopas. Den 1 april 1987 höll Tommy Franzén ett inlevelsefullt anförande där han betonade att Vänsterpartiet under många år slagits för borttagande av momsen på mat. Jan Jennehag höll ett lika engagerat anförande den 30 april 1988. Lars Bäckström höll den 13 juni 1990 ett engagerat anförande med krav på att momsen på mat skulle slopas. Han fortsatte att driva samma krav den 10 april 1991. År 1992 talade också Lars Bäckström i samma ordalag. Det är intressant att se vad Vänsterpartiet nu gör. Nu ändrar man total uppfattning i den fråga som har sagt sig kämpa för så länge. Men Vänsterpartiet måste också bestämma sig. Först och främst har vi klargjort att vi i Sverige inte kan arbeta med alltför många momsnivåer. Vi har möjlighet till tre momsnivåer. Nu har Vänsterpartiet accepterat en pressmoms på lägre nivå. Men då måste också Vänsterpartiet bestämma sig hur man skall ha det med de andra momssatserna. Eller är det något annat man vill åstadkomma? Jag tycker att Vänsterpartiet är skyldiga en förklaring på den punkten. Att det finns krafter till höger som anser att skattesänkningar främst skall ske på förmögenheter och kapital är välkänt. Men att vänsterpartiet lämnar sin egen politik för att kunna odla populism om ersättningsnivåerna i trygghetsförsäkringarna är för mig obegripligt. Särskilt som alternativet var höjd matskatt till 25 %. Vänsterpartiets agerande är det yttersta beviset på att Vänsterpartiet inte är moget ansvar, inflytande och ledarskap i svensk politik. Man byter politik bara för nöjet att få odla missnöje och populism.Herr talman! Med en sådan inriktning är och förblir Västerpartiet hänvisat till populism och politikens bakgård. Det finns alltjämt två huvudproblem i svensk ekonomi. Det är dels den svaga efterfrågan på hemmamarknaden, dels den höga arbetslösheten. Den förstnämnda faktorn tycks de som efterlyser ännu kraftigare åtstramningar inte alls ta med i beräkningen. Ytterligare indragningar av köpkraften för hushållen skulle bryta den uppåtgående konjunkturen och allvarligt skada ekonomin. Den andra faktorn, arbetslösheten, måste mötas med en ekonomisk tillväxt. Därför behöver Sverige företagare som hyser framtidstro när det gäller den egna verksamheten och för landets utveckling. Vi behöver fler företagare, och fler av de företagare som vi redan har borde få bättre incitament att göra nysatsningar. Vi behöver också öka det personliga ägandets roll och betydelse. Statsminister Ingvar Carlsson betonade vid Industriförbundets årsmöte nyligen att det är särskilt viktigt, och jag citerar nu ur hans manus, att "Skatter, arbetsrätt och konkurrenslagstiftning måste utformas för att främja företagandet". Som centerpartist är jag helt enig med regeringschefen om denna principiella hållning. Därför är det också viktigt att denna hållning får ett tydligt genomslag i snara och konkreta politiska beslut. I höstens tillväxtproposition förutsätter jag beslut som underlättar den för nyföretagandet och företagsutvecklingen, och därmed för sysselsättningen, så viktiga riskkapitalförsörjningen. Under våren har vi nu enats om att återinföra kvittningsrätten och att införa ett temporärt riskkapitalavdrag. Men jag tycker att det finns skäl att vi lägger ribban högre, och jag vet att det finns sådana sympatier och värderingar också inom socialdemokratin. Det finns starka skäl för att införa en enkelbeskattning, främst för småföretag och onoterade företag inklusive kooperativa företag. Vi har möjlighet att lära av de erfarenheter som gjorts i Norge. Det är Centerns uppfattning att en sådan reform ligger väl i linje med statsministerns ord på Industriförbundets årsmöte. Vi är också beredda att ge en sådan permanent åtgärd för företagsutvecklingen, och därmed för sysselsättningen, högsta prioritet. Det är också viktigt att vi kan få till stånd en enighet om arbetsrätten. Ingen kan ha intresse av den situation vi har haft en längre tid med nära nog kroniska låsningar såväl i politiken som mellan arbetsmarknadens parter om arbetsrätten. Låt oss därför tro på att det skall gå att finna bättre regler för provanställning, för visstidsanställningar vid arbetshopning och för återanställning - regler som både arbetsgivare och arbetstagare finner rimliga. Från Centerns sida tillmäter vi såväl företagsskatternas utformning - så att de främjar nysatsningar och expansion - som arbetsrätten avgörande vikt. Vi fäster också avgörande betydelse vid att en skatteväxling kan åstadkommas. I konvergensprogrammet anges den politiska viljeinriktningen på den här punkten med följande ord: "Sverige eftersträvar att bland annat tillgodose miljöhänsynen genom ändring av skattestrukturen, så att skattebelastningen på arbetskraften lättas och beskattningen på miljöstörande utsläpp minskas." Sett med Centerns ögon är det naturligtvis glädjande att en bred majoritet i riksdagen uttalar sig för en sådan lösning. Det är också med stor tillfredsställelse vi nu ser att det gått att skapa en bred parlamentarisk uppslutning för Sveriges konvergensprogram. Det är bra att fyra av riksdagens sju partier står för det gemensamma resultatet och att det i övrigt också finns en bred samsyn om de budgetpolitiska målen som anges i konvergensprogrammet. Även på den här punkten är den nationella samlingen viktigt när vi skall slåss för svenska intressen utomlands. Bo Lundgren från Moderata samlingspartiet sade inledningsvis att det gäller att hänga med i tätklungan ända till slutet. Det är självklart, Bo Lundgren. Men Bo Lundgren och Moderata samlingspartiet väljer ju att ställa sig vid sidan av när vi andra skall forma konvergensprogrammet. Herr talman! Med dagens beslut om innehåll och inriktning av den ekonomiska politiken har vi förutsättningar för att lägga en bra grund för att nå de budgetpolitiska mål som det nu tycks råda stor enighet om. I det arbetet har Centern valt att agera aktör i stället för att vara passiv åskådare. Därför ber jag till sist att få yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande.

Herr talman! Låt mig säga några ord om RAS, det riktade arbetsmarknadsstödet. Vi i Miljöpartiet var kritiska till det. Vi trodde aldrig, och tror fortfarande inte, att det skulle ge några nya jobb. Däremot kunde vi tänka oss ett mer begränsat stöd i syfte att rotera in långtidsarbetslösa så att de inte rotar sig i långtidsarbetslösheten. Det är närmast en social åtgärd. Vi beräknade i vårt ursprungliga förslag en betydligt lägre summa än vad regeringen hade föreslagit i propositionen. Uppgörelsen mellan Miljöpartiet och regeringen innebar att regeringen backade med 2 miljarder från sitt ursprungliga förslag. Som verkligheten nu visar sig vara närmar det sig ännu mer Miljöpartiets ursprungliga förslag på det här området. På köpet fick vi ett allergisaneringsprogram på 2 miljarder kronor som ger byggjobb för bättre miljö och hälsa. Det är riktiga jobb. Det ger varaktiga förbättringar för många människor som har problem. Jag vet att Centerpartiet tycker att detta är bra. Summan av den uppgörelsen borde väl ändå vara, Per-Ola Eriksson, att ni från Centern tycker att resultatet, som det nu blev, egentligen blev väldigt bra?
Herr talman! Jag har inget emot att man satsar på miljöåtgärder, allergisanering osv. Det var åtgärder som vi började med under vår tid i regeringsställning, och det är frågor som vi också därefter har drivit. Men jag tycker att användningen av RAS pengarna hade kunnat få en annan utformning, Roy Ottosson. Jag har tidigare kritiserat det. Nu har vi facit i hand. Det blev inte särskilt mycket, men det tillhör nu det förgångna. Vi behöver inte bråka om det. Jag konstaterar bara att i den uppgörelse som vi nu har gjort med Socialdemokraterna har vi varit med om att finansiera den lilla del som RAS-satsningen ändå innebar. Det har blivit några tusen jobb, men jag tycker att vi hade fått bättre nytta av pengarna med en annan utformning. Men det tillhör det förgångna. Låt oss lägga det åt sidan och skriva nästa kapitel i riksdagens politiska historia.
Herr talman! Per-Ola Eriksson började med att säga att det är bra med breda lösningar och samarbete för att lösa problem. Det är i hög grad bra med samarbete och breda lösningar för att lösa problem. Men det är inte bra om samarbetet och de breda lösningarna innebär att problemen inte löses. Det är inte bra om samarbetet och de breda lösningarna innebär att Sverige fastnar i massarbetslöshet. Tyvärr finns det alltför många tecken på att detta riskerar att bli resultatet. Per-Ola Eriksson gjorde ett nummer av att räntor och kronkurs har förbättrats sedan överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet träffades. Det har de förvisso, men de har förbättrats mindre i Sverige än i många andra länder. Det är huvudsakligen styrt av USA. Jag förmodar att Per-Ola Eriksson inte vill ta åt sig äran för ränteutvecklingen i Det är väldigt bra att lösa problem. Per-Ola Eriksson sade att det var viktigt med fyra partier bakom konvergensprogrammet. Jag tror faktiskt ändå att det inte är antalet partier som räknas, utan innehållet. När man vill skapa förtroende för konvergensprogrammet tror jag att det är en försvårande faktor att flera av de partier som står utanför vill göra mera, vill gå snabbare fram i budgetsaneringen och framför allt vill lägga kraft bakom kraven på insatser för tillväxt. Jag tror att det är väl bekant att Sveriges ekonomiska problem inte går att lösa utan en uthållig tillväxt, och detta finns inte. Per-Ola Eriksson försökte göra en poäng av att vara vänlig mot småföretagen. Låt mig ställa en enda fråga om momsbetalningsrutiner. Vad skulle Per-Ola Eriksson säga om han avkrävdes inkomstskatt innan inkomsterna kommit? Detta är precis vad ett stort antal företagare kommer att drabbas av med de förslag som Per-Ola Eriksson och Centerpartiet står bakom. Jag tycker att det är en nonchalans mot mindre och medelstora företag som överträffar mycket.
Herr talman! Får jag börja med den sista frågan. Jag upplevde att Anne Wibble tog ett debattinlägg mot sig själv, eftersom Anne Wibble tillhörde den regering som tillsatte momsutredningen och som ville få förändrade momsrutiner. Motiven för den utredningen var ju statsfinansiella. Man ville få in mera skatteinkomster till staten. Det får ju, vännen Anne Wibble vara någon måtta på att byta fot från ett år till ett annat. Anne Wibble sade att det behövs breda lösningar. Jag har haft anledning att i en annan roll gå också Anne Wibbles ärenden för att skapa största möjliga bredd på de politiska besluten. Det blev inte särskilt brett i fjol våras, men vi lyckades till slut. Det verkar nästan som om Anne Wibble tycker att det var för brett och att det hade varit bättre med något annat. Jag vet inte. Jag tycker ändå det är viktigt att komma ihåg att det vi nu gör är att visa politiskt ansvar för att ta ner budgetunderskottet, få stopp på statsskuldens ökning och minska räntebördan på såväl företagare som enskilda hushåll. Vi måste göra detta också för att få i gång sysselsättningen, få ökad tillväxt i ekonomin, förbättra riskkapitalförsörjningen osv. Jag tycker att Centerpartiet tar vara på det goda från Anne Wibbles tid och för det vidare till den här mandatperioden. Det borde glädja Om konvergensprogrammet: Om Anne Wibble tycker att detta var för litet och att det behövs mer, varför är inte Anne Wibble med och tar det första steget på den svåra vägen att få ned budgetunderskottet och få ordning på svensk ekonomi? Om man vill så mycket, varför tar man inte det första, lilla steget?
Herr talman! Per-Ola Eriksson är duktig på att svänga sig med orden, men det får faktiskt vara någon måtta på vad han säger. Utredningsdirektiv är inte regeringsförslag. Det borde Per-Ola Eriksson veta bättre än många andra.

Per-Ola Eriksson säger att Folkpartiet borde vara med och ta olika första steg. Ja, vi skulle mycket gärna vilja få genomslag för flera av de steg vi har föreslagit. Vi skulle oerhört gärna få genomslag för litet mera besparingar, litet mindre skatteökningar. Vi skulle oerhört gärna vara med och ta ansvar för att få en enklare arbetsrätt som gör det möjligt för enskilda företagare att anställa fler människor och få bukt med massarbetslösheten. En bra politik skulle vi mer än gärna ställa oss bakom. Vi gjorde stora ansträngningar med konvergensprogrammet, men eftersom det bara är ord, där det tyvärr är alltför sannolikt att det inte blir någonting, kanske t.o.m. motsatsen till orden, så kan vi inte vara med som Per-Ola Eriksson och köpa grisen i säcken. Jag tror att det är ett klokt beslut av Folkpartiet, och jag hoppas att Per-Ola Eriksson och Göran Persson och andra ändå kan förmås att successivt tänka om. Nu börjar det bli väldigt bråttom om Sverige inte för mycket lång tid skall fastna i en mycket hög arbetslöshet.
Herr talman! Anne Wibble är inte heller så dålig på att svänga sig med orden. Nu har inte Anne Wibble någon mer replik, men låt mig säga att det verkar litet ologiskt av Anne Wibble att tillsätta en utredning om hon inte menade någonting med den. Det är väl att i onödan kasta bort tid och arbete på någonting som inte skall bli av. Det fanns faktiskt i utredningsdirektiven, som Anne Wibble skrev under, motiv för denna utredning. De motiven kan inte ha minskat nu, ett år senare. Nej, Anne Wibble, det där är litet för billigt för att jag skall ta det till mig. Jag tycker det är synd att vi måste käbbla om den biten. Centern står för en politik som värnar småföretagen. Vi har nu tillsammans med Socialdemokraterna kommit överens om två viktiga åtgärder som främjar villkoren för att nystarta företag. Dels återinförs kvittningsrätten, dels får vi ett riskkapitalavdrag. Sedan diskuterar vi också ytterligare åtgärder. Det finns i budgetpropositionen och kompletteringspropositionen ytterligare åtgärder, pengar som är avsatta för skattelindringar för främst små och medelstora företag. Det handlar också om en arbetsrätt som tar hänsyn till de små företagens villkor och arbetssituation. Men det är också viktigt att komma ihåg att se till att få lösningar som håller över tiden, så att vi inte byter system från ett år till ett annat. Jag beklagar att Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet rev upp de beslut som vi fattade under förra mandatperioden. Men man skall inte gråta över spilld mjölk. Vi konstaterar att det finns en kommission som skall titta på det här. Jag är full av tillförsikt att vi skall kunna hitta en gemensam lösning som även kan tillfredsställa stora delar av de grupper som Anne Wibble företräder.
Herr talman! Vi har inte ändrat uppfattning om matmomsen, Per-Ola Eriksson. Det är fortfarande en av de skattesänkningar som har bäst fördelningspolitisk profil. Hade vi varit populister hade det varit enkelt för oss att peka på t.ex. förslaget att höja inkomstskatten med 5 % för dem som tjänar över 300 000 kr och ställa upp på sänkningen av matmomsen. Anledningen till att vi säger nej den här gången - och det känns jobbigt att behöva säga nej - är att ni kombinerar detta förslag med att sänka inkomsterna för dem som ligger allra lägst, de sjuka och de arbetslösa. Sedan säger Per-Ola Eriksson en intressant sak. Han kallar detta med a-kassan för en strukturförändring. Är han överens med Göran Persson om att detta är en strukturförändring? Jag trodde att det var en besparing. Är det fråga om det ena eller det andra? Sedan skulle jag gärna vilja veta hur det kom sig, Per-Ola Eriksson, att ni inte orkade med att ställa upp på det stora programmet, som vi tillsammans med regeringen genomförde i höstas. Varför orkade ni inte vara med då på EU-finansieringen? Sedan hakade ni på här på slutet, vilket i och för sig var bra, men varför orkade ni inte då? Nu har ni presterat 4 miljarder netto utöver de 114 miljarderna. Det är väl inte så fruktansvärt mycket att skryta med, Per-Ola Eriksson. Det är faktiskt vi som har tagit ansvar för saneringen av statsfinanserna, den stora och tunga biten.
Herr talman! Nu kvarstår faktum, Johan Lönnroth, att när Vänsterpartiet hade chansen att verkligen biträda ett förslag om sänkt moms på maten, då orkade man inte. Man försöker nu glida undan genom att koppla det till en annan fråga. Jag tycker det är för enkelt. Dessutom måste Johan Lönnroth och Vänsterpartiet bestämma sig. Hur skall ni ha det med momssatserna i framtiden? Om ni nu accepterar att vi skall ha en lägre momssats för pressen, då måste ni bestämma er om ni skall höja nuvarande matmomsen från 21 till 25 % eller om ni skall ta bort turistmomsen. Vi kan inte ha en flora av olika momssatser. Där är Johan Lönnroth, där är Gudrun Schyman, där är Vänsterpartiet oss ett svar skyldiga. Sedan till finansieringen av EU-medlemsavgiften. När ni i höstas tog upp en del i EU-finansieringen handlade det om höjda arbetsgivaravgifter, höjd skatt på arbete. Det kunde vi för vår del inte biträda. Det lades inte heller fram något annat förslag. När det nu gäller hela paketet om EU-finansieringen har vi fått gehör för de krav som vi ställde under resans gång. Då kan vi ta det stora greppet. För att sanera svensk ekonomi måste vi få en bättre ekonomisk tillväxt. Vi måste få sambandet mellan miljö och ekonomi tydligt klarlagt och också leva därefter. Konvergensprogrammet har den inriktningen. Det är synd att Johan Lönnroth i populismens tecken inte vill vara med i denna del.
Herr talman! När Centern ställer upp och säger sig ta ansvar i hela landets intresse är det på ett märkligt sätt sammankopplat med vissa frågor. Det var i fråga om jordbruksstödet ni ville vara med. När vi var inne på att ta bort fastighetsskattehöjningen på jordbruksfastigheter ställde ni upp. Det kan inte vara en slump, Per-Ola Eriksson, att det är där som ni ställer upp. Det är selektiv populism, riktad på en mycket bestämd intressegrupp. Till sist vill jag ställa en fråga till Per-Ola Eriksson. Jag vet att Lars Bäckström tidigare tagit upp den här saken med andra centerpartister, men jag skall bara kolla om Per-Ola Eriksson har förstått det. Efter franska revolutionen fanns det i franska parlamentet en vänster och en höger, och sedan fanns det de som satt i mitten. De kallades för le marais. Jag är bara litet nyfiken på om Per-Ola Eriksson har lärt sig vad le marais betyder.
Herr talman! Johan Lönnroth skall ha en sak klar för sig, och det är att när det krävs ordentliga åtstramningar i ekonomin, tuffa tag för att sanera, då orkar Centern men då stiger Vänsterpartiet av. Vänsterpartiet var med i höstas då det handlade om att höja skatter för enskilda, företagande och produktion. Nu kan vi aldrig lösa Sveriges ekonomiska problem genom skattehöjningar, det krävs besparingar. Men det krävs förstås en och annan skattehöjning på miljöförstörande verksamhet, därav höjd koldioxidskatt, höjd skatt på kärnkraftsel. Där misslyckades Vänsterpartiet, men nu löser vi problemen. När Vänsterpartiet såg hur opinionssiffrorna började rusa i höjden, gjorde man säkert en strategisk bedömning. Nu skulle Vänsterpartiet inte iklä sig ett sådant ansvar som kan kosta några politiska opinionspoäng. Man väljer den lätta vägen, populismen, står vid sidan av, tittar på och kritiserar. Inte ens när Vänsterpartiets hjärtefrågor kommer på tal orkar man inte, utan man försöker kliva ur. Jag tycker att det är beklämmande. Vänsterpartiet har under våren visat att man inte är mäktig ett tufft politiskt ansvarstagande i en svår ekonomisk tid. Det visste vi sedan tidigare, nu har vi fått det bekräftat.

Herr talman! En sak är viktig i det politiska arbetet, och det är att man inte byter system från en månad till en annan. Bo Lundgren liksom många andra talar om fasta och stabila spelregler. Jag beklagade vissa beslut som riksdagen fattade i höstas. Men det blir ju inte bättre och vi får inte stabilare spelregler om man någon månad efteråt fattar nya beslut och så fort det blir regimskifte åter fattar nya beslut. Så har vi hållit på under en lång följd av år i Sveriges riksdag. Vad som nu behövs är det politiska handslaget som sträcker sig över en längre tid. Det krävs också blocköverskridande uppgörelser. Jag vet att Bo Lundgren har svårt för sådant. Han kanske ändå inte är den i Moderata samlingspartiet som har svårast för det, men han tillhör kanske inte dem som står på barrikaderna för att hitta blocköverskridande lösningar. När det gäller pensionssparandet gör sig Bo Lundgren som vanligt till en apostel för dem som har de bästa villkoren. Vi gör ett ingrepp, men det drabbar framför allt höginkomsttagarna. När man skall göra så kraftiga ingrepp i transfereringssystemet som det nu är fråga om - sänkta ersättningsnivåer, sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring osv. - då är det rimligt att vi som har det bättre ställt tar vår del av bördan. Jag kan på den här punkten till fullo instämma i det anförande som Arne Kjörnsberg hade i dag om lönesystemet för de högst avlönade i detta samhälle. Det sticker i ögonen. Jag tycker att Bo Lundgren också borde ha litet mer av fördelningspolitisk känsla i sitt agerande när han skall forma skattepolitiken och den ekonomiska politiken.

Herr talman! Man skall komma ihåg en sak. Det är, och jag tror att Bo Lundgren delar min uppfattning, att vad Sverige i dag behöver är fler företagare, fler småföretagare och goda betingelser för näringslivet, för att skapa en ekonomisk tillväxt. Vi är beredda att medverka, nu liksom under förra mandatperioden liksom tidigare, till åtgärder som just främjar näringslivet och de små företagen. Den uppgörelse vi har med regeringen på den punkten manifesterar också en gemensam syn på de här frågorna. Jag tycker att det är bra. Vi har inte alltid varit överens med socialdemokraterna på denna punkt, men nu finns det ett gemensamt paket, och det hälsar jag med tillfredsställelse. Det gör att när vi får tillväxt i ekonomin, kan arbetslöshetskön börja förkortas. De nya jobben skall komma till i det privata näringslivet, inte i den offentliga sektorn, och därom råder ju i denna kammare en bred politisk samsyn. Det är också viktigt, och jag vill betona det, att det finns ett område som är underskattat när det gäller att skapa nya jobb, och det är miljöområdet. Miljöföretag och miljöteknologi kommer att tillhöra framtidens viktigaste tillväxtområden. Det är bra att man i kompletteringspropositionen, och ännu tydligare i konvergensprogrammet i vårt samarbete med regeringen och andra partier - kds och Miljöpartiet har bidragit - så tydligt markerar betydelsen av miljösektorn och av en skatteväxling. Detta är krav som vi skall driva i Sverige, men också ute i det europeiska sammanhanget.

Herr talman! Jag skall göra det ganska enkelt för mig i dag. Jag skall nöja mig med att göra några reflexioner med anledning av dagens debatt. Jag kan börja med att tacka finansutskottet, dess ledning, dess ordförande, dess vice ordförande och dess talesman här i dag Arne Kjörnsberg för ett utomordentligt bra samarbete. Jag vill också tacka finansutskottets kansli för ett utomordentligt bra arbete med en viktig riksdagsprodukt, som lägger fast riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Tack för det. Jag skall också rikta ett särskilt tack till Centerpartiet från regeringens sida, för ett väldigt konstruktivt samarbete under våren. Detta samarbete, har jag funnit, har stuckit hål på åtminstone en myt, som har funnits i svensk politik. Det har ju låtit så, att det har varit omöjligt att ha med Centern att göra. De är så fruktansvärt dyra. De klarar inte att ta ansvar för ekonomiska beslut. Och av och till har det ju framskymtat, framför allt i den borgerliga pressen, att det var Centerns fel att Anne Wibble inte orkade regera. Efter att ha arbetat tillsammans med centerpartisterna under några mycket pressade veckor kan jag konstatera att Centern är ett parti baserat i en folkrörelsetradition där man också orkar göra sådant som kräver att man förklarar för de egna, och för andra, att saker och ting inte alltid är så enkla. Jag tror att det var andra krafter i den andra regeringen, mot bakgrund av den här erfarenheten, som stod för den statsfinansiella slappheten. Jag vill också göra den reflexionen med anledning av dagens debatt, att det nu sprider sig en ton av optimism. Det är klart att jag hälsar den välkommen. Dum vore jag annars, efter ett arbetsår som har varit mer pressat än kanske för någon annan. Så det är klart att jag gläds åt alla de positiva signaler som kommer om svensk ekonomi. Arne Kjörnsberg har pekat på dem: Arbetslösheten sjunker, inte så snabbt som vi vill, men den sjunker; den är under 7 % just vid dagens sammanträde. Bytesbalansen visar rekordöverskott. Räntorna pressas sakta men säkert tillbaka. De offentliga finanserna förbättras snabbare än vad någon trodde var möjligt så sent som för ett år sedan. Om någon i valrörelsen hade sagt att det fax, som dåvarande statsministern lät fladdra runt i huvudstaden i augusti månad, var baserat på en fullständig felsyn - det var inte 1998 som statsskulden skulle stabiliseras utan 1996 - hade ingen trott det. 1998 var dåtidens visdom, med alla akademiska ekonomer och alla bankekonomer som legitimitet för resonemanget. Det var 1998 det skulle göras. Nu gör vi det 1996, och det är bra. Allt sådant där kan man glädja sig åt och ta till sig. Jag vill naturligtvis också personligen tacka för alla de komplimanger om pedagogisk klarhet och styrka som har getts härifrån talarstolen i dag. Det kan man också bära, särskilt om man är tjänstledig studiesekreterare i Men jag vill trots det säga att faran icke är över. Vi får inte göra misstaget nu att vi kastar oss baklänges och säger: Nu vilar vi, nu lägger vi oss ner. Fortfarande släpar Sverige, under flera år framöver, på en skuld som gör att vi kommer att vara mer sårbara än många andra länder för sådant som ligger utanför vår egen kontroll. När det rasar i Mexico, när någon galning spekulerar i en östasiatisk bank, när en europeisk regering får problem med sin inrikespolitik eller när amerikanarna inte klarar ut sina budgetförhandlingar i kongressen kan vi mycket väl också i fortsättningen vara i en situation då vi kan komma att påverkas mer än andra. Det ligger utanför vår kontroll, men är en direkt effekt av den skuldsättning vi har. Faran är icke över. Den som är satt i skuld är icke fri. Vi är satta i skuld. Vi är ännu icke fria. Vi är på väg åt det hållet. Men vi kommer inte att komma dit om allvaret i krisbekämpningen nu förbyts i någon slags känsla av att det nu kommer en skördetid, att vi nu skall flytta över tyngdpunkten på tillväxtfrågor. Med tillväxtfrågor menar vi då att vi skall börja sänka skatter och dra på med nya statsutgifter. Om det är det som ligger i förlängningen, då vill jag bestämt varna. Jag kommer icke att medverka till, och den regering jag tillhör kommer icke att medverka till, att det vi nu har uppnått av statsfinansiell sanering förfelas eller på något sätt slarvas bort. Nu skall vi ta hem det vi har gjort, och vi skall se till att vi kan gå ut i en valrörelse 1998 där vi kan peka på att statsfinanserna är sanerade. Jag vill också säga att när vi har en situation av relativ medgång, som vi just nu har, känns det bra med uppslutningen. Men återigen: Reflexionen är den att när det stormade som värst, i april månad, var det inte så många som dunkade i ryggen i den här kammaren. Då var det Centern som ställde upp, och det kommer vi inte att glömma. Men nu är det lätt! Jag förvånas över Folkpartiets strävan efter att ansluta sig till högern. Det är obegripligt. För mig har Folkpartiet traditionellt varit vänster, frisinne och liberalism. Men med mycket säker hand och med ett mycket stadigt grepp om sin riksdagsgrupp för Anne Den som finns i skuggan, Anne Wibble, växer inte. Den som finns i skuggan tynar sakta bort. När Folkpartiets argument i framtiden är att de gör det Moderaterna gör kommer folk att säga: Varför då inte direkt rösta på Moderaterna? I marknadsföringen finns det en term för det: me too, mig också. Det gäller för varumärken som är hopplöst mindre än den dominerande på marknaden. Det är den dominerande som man som konsument alltid köper. För att man skall köpa det lilla varumärket måste reklamen vara me too, mig också. Det är Folkpartiets position - självvald, men för de flesta som följer det hela uppenbarligen helt obegriplig. Till Vänsterpartiet vill jag säga att jag har satt värde på konstruktiva samtal under hösten. Det finns ingen anledning att slänga igen några dörrar. Men det finns i Vänsterpartiets uppträdande i dag ett inslag av att nu när de svåra saneringsbesluten ger regeringspartiet opinionsproblem skall man hämta hem för egna partipolitiska intressen. Sådant glömmer man heller inte, Johan Lönnroth! Den nakna populismen i den typen av agerande har Per-Ola Eriksson avslöjat med sin redovisning av momsdebatten. Jag tycker att Johan Lönnroth är skyldig den här kammaren ett svar. Ni accepterar en låg pressmoms. Johan Lönnroth vet att vi får ha tre momssatser. Ni tänker inte göra något åt matmomsen - sänka den. Skall ni höja matmomsen? Är det så ni skall lösa problemet, eller vilken lösning erbjuder ni? Ni har ju använt de pengar som matmomssänkningen kostat för andra saker i ert budgetalternativ. Redovisa detta! Populismen blir något mindre naken om svaret kan ges. För regeringen ligger nu framöver ett arbetsfält som mot bakgrund av vad som åstadkommits kommer att domineras av följande stora punkter på det ekonomisk-politiska området. Låt oss kalla det för en dagordning - höstens dagordning. Först ligger eftervården av krispolitiken - att genomföra sådana institutionella förändringar i sättet att hantera våra offentliga utgifter att vi inte, till följd av att vi inte besitter instrumenten, faller tillbaka igen i statsfinansiellt förfall. Jag ser där tre saker som det är viktigt att arbeta med: budgetprocessen, riksdagens roll och den nya behandlingsordningen i riksdagen, regeringens sätt att presentera budgeten och att följa upp budgeten under löpande år samt ökad disciplin och ökad kontroll. Där har vi kommit en bit på vägen, men det finns mycket kvar att göra. Den processen tänker vi driva i höst i en öppen dialog med riksdagen, framför allt med riksdagens centrala utskott på det ekonomisk-politiska området: finansutskottet. Det är en oerhört viktig diskussion. Klarar vi inte att utifrån det som nu har gjorts i riksdagsutredningar och annat ta det fullständiga steget och skaffa oss en budgetprocess som håller, kan ju det vara en anledning till att förtroendet för oss minskar och till att vi får läckage, att vi slinter, i saneringsarbetet. Det är den första punkten, A-punkten under punkt 1 på dagordningen. B-punkten gäller utgiftstaket. Det här är lättare sagt än gjort. Detta måste utvecklas under hösten och under kommande år. C-punkten, punkt 3, gäller balanseringstvånget i kommuner och landsting - att inte acceptera att en stram finansiell situation utvecklas till att kommuner och landsting skuldsätter sig för drift. Punkt 2 på dagordningen kommer att handla om tillväxtfrågorna. Jag blir förtvivlad varje gång jag blir missförstådd - rent av medvetet kanske - när det sägs att jag inte begriper att man måste göra två saker samtidigt: både sanera statsfinanserna och satsa på tillväxt. Skall vi klara en tillväxtpolitik måste vi visa att vi kan hantera statsfinanserna. Det handlar om förtroende. Det seminarium som Anne Wibble hänvisade till och som handlade om underskott i offentliga finanser hölls häromdagen på IVA. Det seminariet kom till exakt samma slutsats. Det är meningslöst att försöka sig på en tillväxtpolitik om man saknar förtroendet vad gäller förmågan att hantera offentliga finanser. Det räknade jag ut själv. Det är inte svårt att begripa att den som har slarvat med pengar inte kan börja med att kasta ut nya utgifter för att sedan säga att därefter skall jag försöka att börja sköta mig igen. Det begriper var och en som har ansvar för en hushållsekonomi. De akademiska ekonomerna kommer till precis samma slutsats. Det känns skönt att för en gångs skull vara i takt med den kåren. Anne Wibbles referat av seminariet var för övrigt grovt felaktigt. Det fanns nämligen ett gott stöd bland seminariets deltagare, inte minst bland de mest bemärkta, för det vi nu gör av statsfinansiell sanering. Framför allt var det ingen som trodde, Anne Wibble, på greppet att det går att sänka skatten och den vägen ta sig ur ett budgetmoras. Så tillväxtfrågorna. Där ser jag miljöpolitiken som en viktig bidragsgivare. Där ser jag skattediskussioner av det slag som Per-Ola Eriksson har tagit upp som en viktig ingrediens. Där ser jag Europafrågorna som ett centralt inslag. Där kommer också sådant att beröras som handlar om entreprenörers och företagares ställning och möjligheter. Det är en viktig proposition. Men igen: Den skall icke ses som en proposition där vi återigen släpper loss ett statsfinansiellt förfall. Också de insatserna skall finansieras, men det kommer i höst. Som tredje punkt på dagordningen ligger en folkbildande aktivitet omkring inflationens härjningar. Inflation skall hatas, därför att inflation är något som omfördelar från den som ingenting har till den som äger stora fasta tillgångar. Den som lever på en liten pension och en knapp lön ser sina tillgångar urholkas. Den som har tillgångar i jord, företag och fastigheter ser sina tillgångar växa. Inflationen slår blint och slår i sin blindo mot dem som är svagast. Vi skall hata inflationen. Vi har i Sverige investerat fem år för att skapa oss trovärdighet i inflationsbekämpningen. De fem åren får inte kastas bort. Avtalsrörelsen är naturligtvis i det sammanhanget av avgörande betydelse. Jag skall inte recensera avtalsrörelsen. Det är inte min uppgift. Vi är mitt uppe i den, och vi vet inte utfallet av den. Avtalsrörelsens parter har ekonomer som fuller väl begriper vad som händer om utfallet blir fel. Pratar vi om det ena avtalsområdet efter det andra skall vi komma ihåg att det är två parter som det handlar om: en fackföreningsrörelse som ställer krav och en arbetsgivarsida som skall hålla emot. Däremellan skall man komma till en punkt som är samhällsekonomiskt riktig och uthållig. Det går aldrig att lägga ansvaret bara på den ena parten. Båda parterna måste pressas att ta sitt samhällsekonomiska ansvar, annars äventyras en del av den statsfinansiella saneringen. Också våra möjligheter att pressa tillbaka arbetslösheten äventyras. Inflationbekämpningen har ett starkt folkligt stöd. Den skall därför föras ut i en vidare diskussion för att på så sätt bli någonting som erövras från de nyliberalas värld, den akademiska världen, och som förs in i varje svenskt hushåll, och in till dem som lever på pension och knappa löner. Det är de som drabbas av inflationen. Den fjärde punkten på dagordningen är Europafrågorna. Det har varit alldeles för defensivt och tyst om Europa: Vi har ju gått med i unionen - inte för att ragga bidrag, inte för att bli som en bitter person som sitter vid sidan om och säger att vi betalar si och så många miljarder, men får bara si och så mycket tillbaka. Vi har gått med i unionen för att få marknadstillträde. Vad betyder det för svenska företag? Hur skall vi utveckla och utnyttja detta? Vi har gått med i unionen för att påverka en europeisk miljöpolitik - hur gör vi detta? Vi har gått med i unionen för att påverka arbetet mot skattefusk och skatteflykt - hur utvecklas detta? Vi har gått med i unionen för att se till att också andra länder som vi konkurrerar med är villiga att vara med på en skatteväxling, en grön skatteväxling - hur driver man detta? Dagordningen för Europapolitiken är ekonomiskpolitisk till sin karaktär. Europapolitiken tillhör det som måste tas i anspråk om vi skall klara av att fullt ut ta hem den sanering av statsfinanserna och det återställande av välfärdssamhället som vi är i full färd med att göra i Sverige. På dagordningen i höst tycker jag också att det skall stå att vi skall tala väl om vårt eget fosterland. Det är alltför många som säger "det här landet". Det handlar om vårt fina land! Vi har genomfört oerhört mycket i Sveriges rikdsdag av statsfinansiellt saneringsarbete. Det finns all anledning att beskriva detta. Det finns all anledning att beskriva Sveriges styrka och Sveriges förutsättningar. Ingen har rätt att undandra sig rollen som ambassadör. Vi skall tala väl om vårt fina land! Det handlar inte om en skönmålning, det behöver inte Sverige, utan om en objektiv beskrivning. Jag kommer, liksom den regering jag tillhör, att i alla sammanhang med kraft brännmärka dem som utomlands talar illa om Sverige. Vi behöver inte den typen av insatser nu. Nu står det och väger om vi skall lyckas eller inte. Då behöver vi ambassadörer för vår sak. Inga partipolitiska hänsyn får väga över i den riktningen att parti sätts före land. Vårt land har vi gemensamt, och det har vi ett gemensamt ansvar för. Herr talman! Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi efter ett riksdagsårs arbete är vid en punkt där vi kan säga att vi har kommit ganska långt i saneringen av de offentliga finanserna. Mycket återstår dock. Jag gläds åt ett ökat samarbetsklimat i Sveriges riksdag. Det är bra. Som Per-Ola Ericsson och Arne Kjörnsberg sade: Striden har sin tid, handslaget sin. Nu är vi i den fas då allt fler partier i denna kammare växlar handslag. Detta står öppet för fler, men det skall vara baserat på hänsynstagande till de principer som gäller för det svenska folkhemmet: Alla skall ha rätt att vara med i ett samhälle som präglas av solidaritet och jämlikhet. Från den utgångspunkten har vi inbjudit till samverkan under våren. Vi står öppna också under hösten, och inför höstens arbete ser jag fram emot ett fortsatt samarbete med finansutskottet och med riksdagen. Sverige är på rätt väg. Låt oss nu inte tappa greppet!

Herr talman!

Det är exakt samma fördelningspolitiska argument. Jag skulle gärna vilja vet vad det är som har gjort att Göran Persson har ändrat uppfattning om matmomsen. Vi har ju i alla år fått höra att detta var en felaktig åtgärd, att det var gåsleversocialism osv. Vi kan visst diskutera samtliga momssatser; vi är inte omöjliga. Låt oss gärna sätta oss ned på dagtid, så att det inte blir som när Erik Åsbrink, jag tror det var han, efter momsöverenskommelsen 1982 sade att han hade blivit klokare över natten. Det är bättre att diskutera de här sakerna mer långsiktigt, och gärna på dagtid. Jag vill också fråga Göran Persson: Är den sänkta a-kassan som Per-Ola Ericsson säger en strukturförändring, eller är det en besparing?
Fru talman! Jag skall svara på Johan Lönnroths frågor. Vi sänkte matmomsen 1991. Det är alltså ingen omsvängning; vi har samma uppfattning nu som då. Vi gör det här såväl för att minska utgiftstrycket i ekonomin med sikte på nästa lågkonjunktur, som för att se till att vi genomför en fördelningspolitiskt motiverad skattesänkning. Det är inte svårt att se. Dessutom betraktar jag inte a-kassesänkningen som en strukturell åtgärd. Jag ställde en fråga till Johan Lönnroth, och han kan väl svara nu när Vänsterpartiet är så oerhört präglat av hög svansföring. Hur skall ni hantera momsfrågan? Det är 8 miljarder kronor som ni förbrukar i ert budgetalternativ. Skall ni låna till att sänka den allmänna momsen? Eller skall Johan Lönnroth höja turistmomsen till 21-22 %? Hur ser momspolitiken ut? Ni har väl tänkt igenom det här, ni flyr väl inte bara undan och försöker två era händer? Det är samma feghet som präglar Vänsterpartiet i konvergensdiskussionen. Johan Lönnroth vill ju uppenbarligen stå utanför EMU. Det vet vi om och jag respekterar den inställningen. Men beskriv vad som händer för ett land som väljer att stå utanför den monetära unionen och som inte fyller konvergenskriterierna. Ett land som präglas av hög inflation, stora underskott, stor skuld, hög arbetslöshet och hög ränta, ett land som väljer att ta ställning mot den monetära unionen kommer att se mycket av det som vi kallar för välfärd spekuleras bort i en internationell våg. Johan Lönnroth och Vänsterpartiet spelar i populistiskt nit hasard med den svenska välfärden, för ni orkar inte ta ställning för konvergenskriterierna, sådant som ni faktiskt måste uppfylla om ni skall ha rätt att säga nej och stå utanför den monetära unionen - två exempel på felslut som man drabbas av när man faller in i den fälla som populismen utgör.

Fru talman! Om finansministern anser att jag har hög svansföring, så kanske man skall tala om finansministerns höga slipsföring. Vi har lagt fram samlade skatteförslag som är finansierade. Vi föreslår också skattesänkning för små företag. Vi är villiga att diskutera samtliga momssatser, också pressmomsen. Om ni lägger fram en samlad mediepolitik, kan vi visst vara med och diskutera på vilken nivå momsen skall ligga. När det sedan gäller konvergensprogrammet ställde jag till finansministern redan i mitt första anförande frågan vad som menas med att sysselsättningen skall behandlas lika ambitiöst som de andra konvergenskraven. Jag vill alltså inte ha den mer allmänna retoriken utan ett konkret och gärna exemplifierat svar. I vilka situationer kan man tänka sig att arbetslöshetsbekämpningen går före? I likhet med många av finansministerns partikamrater, även de som står mycket högt på era listor inför höstens Europaval, anser jag mycket bestämt att det är stora risker med konvergensen och ännu mer med själva EMU-medlemskapet. Det betyder inte bara risker för ökad arbetslöshet utan också risker för försämrade offentliga finanser. Göran Persson och jag är helt överens om att utanför EMU ställs det mycket stora krav på att vi har goda offentliga finanser. Men det bästa sättet att klara detta är att få ner arbetslösheten, och den får vi inte ner om vi inte behåller den handlingsfrihet som det innebär att vi inte låser in oss i denna monetaristiska högerns projekt, som det formuleras i Maastrichtavtalet.
Fru talman! Jag noterar att Johan Lönnroth ger mig rätt i bedömningen, att om Sverige skall stå utanför den monetära unionen, så krävs det att vi har offentliga finanser i ordning. Offentliga finanser i ordning har ju Sverige traditionellt haft när detta land fungerade som bäst. Då skuldsatte vi oss inte utan betalade för oss. Vi höll ordning på inflationen, och vanligt folk visste att lönen stod sig i värde. Vi hade inte räntor som var av det slaget att de stoppade investeringar. Vi hade inte en situation, där de löpande underskotten i statens finanser tilläts växa. Detta, tillsammans med en stabil valuta, är ju konvergenskriterierna. När vi hade den situationen, klarade vi också den fulla sysselsättningen. Nu vill Lönnroth inför en EU-omröstning på något sätt markera ut sig. Därigenom tror han sig skapa något slags argumentmässigt övertag. Jag tror att det kommer att avslöjas, Johan Lönnroth. Jag tror att folk begriper att vi inte klarar sysselsättningen genom att skicka signalen att vi kan släppa loss inflationen. Det skulle dra i väg räntorna och stoppa investeringarna. Det begriper Lönnroth som ekonom, men som partipolitiker och strateg inför en folkomröstning får uppenbarligen dessa kunskaper vika. Jag tycker att det är litet fegt av Vänsterpartiet att inte våga säga att om man vill stå utanför EMU, så krävs det en ekonomi som är i ordning. En ekonomi som är i ordning kräver också att vi kan hantera arbetslöshetsfrågan, men troligen ser sambandet ut på det sätt som jag nyss pekade på i talarstolen. Här är Vänsterpartiet väsensskilt från Miljöpartiet, som ju har modet att säga detta. Miljöpartiet är väl ännu mer kritiskt till den monetära unionen än Vänsterpartiet. Men de orkar till Sveriges folk säga att om vi skall stå utanför, så krävs det faktiskt att vi kan fatta en del svåra beslut. Sedan visade Lönnroth också i momsfrågan att pressmomsen är accepterad. Det återstår för er att tala om hur resterande frågor skall lösas. Där saknar ni politik.

Fru talman! Bo Lundgren säger att med den politik som nu förs, går det inte att pressa ner arbetslösheten. Det går, och vi gör det. Om Bo Lundgren läser Finanstidningen av i dag finner han att det på första sidan står att arbetslösheten nu är under 7 %. Det går åt rätt håll. Det går för sakta, men det går åt rätt håll. Vi nöjer oss ju inte med detta. Jag har åtskilliga gånger tidigare sagt till Bo Lundgren att vi naturligtvis skulle ha kunnat redovisa siffror som är mycket mer optimistiska, om vi hade blåst upp tillväxtantagandena. Men vi har hållit igen, och vi har gjort det efter en underhandsdiskussion med internationella organ, som tidigare varit utomordentligt kritiska mot Sverige för att Sverige har redovisat tillväxtantaganden som varit fantasifulla. Vem kommer inte ihåg förra årets kompletteringsproposition, som ju i det avseendet var ett mästerstycke i verklighetsflykt? Kalkylerna byggde på att vi skulle ha räntor som var lägre än de tyska. Sådant har ju skapat dåligt rykte, Bo Lundgren. Det tar tid att återvinna förtroendet, men det håller vi nu på att göra. Sedan tror jag att det går att höja tillväxten över de tal som vi har satt. När man ser tillväxttalen framför sig är det lätt att se att vi snabbt kommer att få en annorlunda utveckling när det gäller arbetslöshet. Jag tror inte att den nyliberala medicin som förut har varit allena saliggörande i debatten kommer att prövas en gång till i vårt land. Den har fått förfärande konsekvenser. Att öka orättvisor och skillnader minskar inte arbetslösheten. Därför tror jag inte att Moderaterna kommer att ha särskilt mycket att bidra med när vi kommer in i diskussionen om tillväxten. De tillhör i det avseendet ett tänkande och en politik som har passerats av verkligheten. Ni är vägda, Bo Lundgren, och befunna för lätta.

Fru talman! Jag vill ta upp tre saker. Till att börja med är det något anmärkningsvärt att det skall vara så känsligt för Göran Persson att få kritik från Folkpartiet så att han måste ta till väldiga överdrifter om högerns ledande roll och allt vad det nu var. För inte så många dagar sedan fick vi motsatt kritik från socialdemokraterna om att vi var populister och alldeles för generösa i socialförsäkringstermer, eftersom vi tycker att det är väldigt viktigt att värna om 80-procentsnivån i socialförsäkringarna. Vi vill nämligen inte skapa den sortens samhälle som skiktar människor med hänsyn till privata tilläggsförsäkringar inom sjuk-, arbetsskade och föräldraförsäkringarna. Vi vill t.ex. värna om bistånd, så socialdemokraterna får väl välja vad de faktiskt tycker. Själva tycker vi att våra åsikter bäst beskrivs som att vi är liberaler, och det är vi väldigt stolta över. För det andra vill jag ge litet beröm. Jag tycker att det var mycket glädjande att höra Göran Persson tala så engagerat kring inflationsbekämpning. Han talade om att "hata inflationen" och sådant. Jag har sagt samma sak många gånger tidigare, och det råkar vara sant. Det är en väldigt viktig förändring som Göran Persson nu ger uttryck för, därför att det skiljer sig fördelaktigt från den kritik som jag och andra fick för att vi bekämpade en inflation som ni påstod inte fanns. Så den kritiken slipper vi kanske höra mera. Det tredje gäller tillväxtpolitiken. Jag förstår nu att tillväxt med Göran Perssons ord innebär någonting som kostar pengar, och sådant får man inte göra. Det finns dock möjligheter att finansiera det hela genom besparingar. Men låt mig nämna en sak som inte kostar pengar, och det handlar om arbetsmarknadens funktionssätt, att få en bättre fungerande arbetsmarknad. Vi från Folkpartiet har tagit upp detta, och det återfinns i en reservation till utskottets betänkande. Om ni inte tror just på Folkpartiet kan ni läsa om detta i en artikel av en f.d. medarbetare på Finansdepartementet i en av dagens morgontidningar, Klas Eklund. Han har tagit upp just betydelsen av att ha en arbetsmarknad som fungerar så att man kan få en tillväxt utan att återfalla i inflation. Vi är tyvärr på väg att inte klara detta, än en gång. Det har varit akilleshälen för svensk ekonomi under många år, och nu håller Göran Persson på att göra om precis samma misstag.
Fru talman! Jag tror inte att tillväxtpolitik behöver kosta pengar. Men vad jag varnade för var att så fort man nämner ordet tillväxt i debatten poppar det genast upp förslag som är av det slaget att man antingen skall sänka någon skatt eller ge någon ny förmån för att på så sätt åstadkomma morötter som driver ett beteende som sägs underbygga god tillväxt. Det var det som jag ville göra en markering emot. Indirekt var det också en kritik av den period som Anne Wibble står för. Också när de akademiska ekonomerna värderade den svenska statsskuldspolitiken och de svenska underskottens tillkomst pekade de på den period vi har bakom oss. Det rörde sig då om skattesänkningar, framför allt på kapitalområdet, som ju var sådant som skulle driva tillväxten framåt. Men det förorsakade bara ett budgetmoras, som i sin tur förorsakade bristande förtroende i omvärlden, som i sin tur drev upp räntorna, som i sin tur försvårade investeringarna, som i sin tur hämmade tillväxten. Detta är ganska enkla samband. Det är den politiken som vi inte får halka tillbaka i. Sunda offentliga finanser är den bästa förutsättningen för en tillväxtpolitik. Jag har mött många småföretagare. Senast i går stod jag öga mot öga med 500 stycken. Det var på ICA-stämman. Dessa handlare begrep mycket väl de enkla nationalekonomiska sammanhangen just därför att de kunde jämföra med sin egen vardag. Den som har slarvat och har dåligt förtroende hos banken börjar inte med en ny satsning och med att dra på sig ännu mera utgifter. Han försöker att anpassa kostymen, och därefter kan han gå vidare. Fru talman! Slutligen skall jag i nästa replik återkomma till Folkpartiets frivilligt valda plats i skuggan av Moderaterna, som jag mycket väl kan beteckna som populistiskt, fast i så fall högerpopulistiskt.
Fru talman! I fråga om tillväxtpolitik säger nu Göran Persson återigen att man först skall göra någonting med budgeten och sedan skall man ta sig an tillväxten. Det fungerar inte så, Göran Persson. Detta är dömt att misslyckas och tyvärr dömt att försätta Sverige i en situation med permanent långtidsarbetslöshet. Det är mycket anmärkningsvärt. Eftersom Göran Persson själv tog upp detta seminarium som han tydligen har bevistat, vill jag bara påpeka att man där mycket tydligt uttalade att de länder som har försökt sig på budgetsanering genom skattehöjningar har misslyckats. Naturligtvis skall man inte avstå från budgetsanering, men man skall göra det genom besparingar, och sådana har Folkpartiet föreslagit i riklig omfattning. Vid samma seminarium var det dessutom väldigt många som förespråkade just det som jag försökte säga. Jag tycker faktiskt att finansministern har ett ansvar mot riksdagen att försöka beskriva vad det är för tillväxtfrämjande politik som han avser att föra. Flera av de partier som står bakom den ekonomiska politiken och konvergensprogrammet har lagt stor vikt vid detta. Så det är Göran Perssons förbaskade skyldighet att något beskriva innehållet. Jag vill nämna ytterligare ett område där det inte krävs mera besparingar men som likaså är centralt. Det handlar om arbetsmarknadens funktionssätt. Det går tyvärr inte, hur god pedagog Göran Persson än är, att få det hela att fungera om vi skall kunna ha en tillväxt utan en arbetsmarknaden som inte fungerar väl. Då får vi antingen acceptera långtidsarbetslöshet och massarbetslöshet, eller också försvinner tillväxten därför att prisökningarna tar över. Detta är tyvärr alltför sannolikt med den politik som nu bedrivs och med den brist på politik som Göran Person har beträffande t.ex. utvecklingen på arbetsmarknaden, manifesterad inte minst av det senaste avtalet, vilket tyvärr är ett dåligt steg på vägen mot fortsatt arbetslöshet. Det är beklagligt.

Fru talman! Det är mycket bra att tillväxtdiskussionen nu har kommit upp på bordet. Jag vill ställa en fråga till Göran Persson. Det skulle vara intressant att veta om Göran Persson trots allt håller med om att det hade varit en dominerande nytta om regeringen hade haft programmet för tillväxt framme nu och haft det med i konvergensprogrammet. Hade det varit bra, Göran Persson? Jag utgår från att svaret på den frågan är ja. Jag tror alltså inte på modellen att kupera svansen kota för kota. Det hade varit bättre att trots allt försöka få fram ett antal konkreta punkter redan nu. Vi gläds naturligtvis åt att svensk ekonomi nu rör sig i rätt riktning, och jag håller med Göran Persson om att vi inte skall öka orättvisorna. Men den sektor där människor far illa i dag är vård och omsorgsektorn. Jag har tidigare visat Aftonbladet av i dag där man kan läsa om Gunnar, 80 år, som är för dyr att vårda. Snart har sjukhuset inte råd att ta emot akutpatienter. Jag beklagar naturligtvis att utskottsmajoriteten inte har funnit någon av de reservationer som omfördelar sparbetinget värda att stödja. Då hade vi också hade fått fram resurser till vård och omsorg. Hur tolkar Göran Persson de formuleringar som vi kristdemokrater nu har förhandlat in i konvergensprogrammet? Av dessa framgår att de kommunala verksamheterna vård och omsorg skall värnas, och det förutsätter att de nödvändiga utgiftsminskningarna sker inom andra utgiftsprogram. Hur skall vi, Göran Persson, tillsammans klara av detta? Kan vi tillsammans se till att människor på Danderyds sjukhus, på Radiumhemmet och på Karolinska sjukhuset kan få den vård de har rätt att förvänta sig i Sverige i dag?
Fru talman! Det har inte varit särskilt svårt för oss socialdemokrater, och efter vad jag tror inte heller för centerpartister eller miljöpartister, att i ett konvergensprogram ha den markering som Mats Odell pekar på. Vi är nog rörande överens om att när vi tvingas reducera utgifterna är det i första hand i transfereringsystemen som det skall ske. In i det längsta vill vi värna vård, omsorg och utbildning. Den målsättningen är gemensam, men sedan skall den ju uppfyllas också. Trots att vi värnar verksamheterna ställs likafullt krav på att de skall höja sin produktivitet och att de skall bli effektivare. Detta sker i alla verksamheter i ett samhälle. På grund av detta kommer vi nog att ha en ständigt pågående diskussion om vård, omsorg och utbildning som kanske snarare startar i frågan om vilka krav på effektivisering man skall ställa. Hur stor del av ekonomin skall de här verksamheterna få ta i anspråk för att vi skall klara att hålla den goda kvalitet som vi vill ha? Detta är en ständigt pågående avvägning. Jag avundas verkligen inte de politiker som sitter i kommuner och landsting. De har en mycket svår arbetsuppgift. Men de har gjort stordåd, och de har bedrivit verksamhetens utveckling på ett sådan sätt att vi med höjd produktivitet kan erbjuda en fortsatt mycket hög kvalitet i vård och omsorg, men med ianspråktagande av mindre resurser. Den typen av pågående utveckling kommer vi att ha också i fortsättningen. Men i det stora valet, i fråga om var sparbetingen skall läggas ut, kommer naturligtvis i så fall transfereringssystemen att träffas i första hand. Men det innebär inte, som jag säger, att vi ställer ut något slags fribrev för en viss sektor, utan hela samhället, alla ekonomiska verksamheter, kommer att vara utsatta för press den närmaste tiden. Men i valet går vi först på transfereringarna och därefter på verksamheterna.
Fru talman! Bekymret är ju att skruvstädet redan har dragits åt inom vård och omsorg. Redan nu är det en fullständigt oacceptabel situation exempelvis här i Stockholms län, där man under fullständigt oordnade former gör brutala nedskärningar, som drabbar enskilda människor i detta ögonblick. Jag måste fråga: Hade det inte varit rimligt att utskottsmajoriteten kunnat stödja några av de omfördelningar av besparingarna som hade kunnat ge en lättnad, t.ex. en riktad åtgärd till just de mest utsatta delarna av vården och omsorgen?
Fru talman! Jag förstår Mats Odells engagemang, men jag tror faktiskt att kds gör det litet enkelt för sig i den här frågan. Det förs en annan diskussion, som kanske är svaret på dagens artikel i Aftonbladet, och den gäller hur vi fördelar resurser mellan kommuner och mellan landsting. Det landsting som Odell nu pekar på, som den nämnda personen har att söka vård i, är ett landsting som har all anledning att se fram mot det förslag till utjämning på kostnadssidan och inkomstsidan som regeringen har lagt fram i riksdagen med stöd av Centerpartiet. Samma resonemang förs i Göteborg och i Malmö. Om man ser sig om i Sverige visar det sig att bilden ser ut på väldigt olika sätt. Det är där som den första insatsen skall göras, och vi tänker se till att klara det. Låt mig på riksdagens näst sista dag och i det sista replikskiftet med Mats Odell också till kds framföra ett tack för ett bra arbete med konvergensprogrammet. Det har också där känts som att vi har mötts av ett moget ansvarstagande i en svår stund för Sverige, och det tycker jag har varit bra. Tack för det!
Fru talman! Vi har diskuterat mycket om hur man sparar, och där är vi kanske inte heller från Miljöpartiets sida riktigt ense med regeringen. Det är litet märkligt att säga att man i det längsta skall värna vård och omsorg och utbildning, och sedan vidta åtgärder som kostar kommunsektorn 9 miljarder fram till 1998, enligt egna beräkningar. Det kommer att leda till att 30 000 eller fler går ut i arbetslöshet, alternativt att ungdomar inte anställs, och det medför kostnader på andra håll. Inom kommunsektorn har man höjt produktiviteten under en följd av år, och problemet är att det är väldigt svårt att ta ut så mycket mer. Man har försökt privatisera och tagit in entreprenörer, och det har visat sig vara svårt att konkurrera på den privata marknaden. Numera är man oftast väldigt kostnadseffektiv inom den kommunala sektorn. Det gör att det här slår direkt på antalet anställda - det är i stort sett det enda man kan göra i kommunsektorn - och det slår i sin tur på verksamheten. Min fråga till finansministern är denna: Varför inte ta mer i transfereringssystemen och bidragen till dem som har det ganska bra? En mycket stor del av transfereringarna går ju till sådana som skulle kunna klara ett mindre bidrag. Där borde man kunna hämta in mera. Vi har lagt fram förslag åt det hållet. Det gäller också de bidrag som går till företag, som många gånger har visat sig inte vara särskilt produktiva. Man kunde åtminstone kompensera kommunsektorn för egenavgifterna. Varför kan man inte göra det?
Fru talman! De 9 miljarderna som spökar i debatten av och till är kanske litet vilseledande. Det är 9 miljarder på egenavgiftsområdet, som minskar den kommunala skattebasen. Det skall också ses mot bakgrund av att vi vidtar andra åtgärder, som ökar den kommunala skattebasen, vilket inte tas upp i diskussionen. Det finns alltså ett propagandistiskt inslag i det här - typ avdragsrätten för pensionsförsäkringar, som i huvudsak är kommunala pengar; typ det förändrade reseavdraget, som i huvudsak är kommunala pengar. Det finns alltså både plus och minus i den här kalkylen. När man tittar på det vi gör borde man alltid fundera på vad som hade hänt om vi inte hade gjort någonting. Hur hade utvecklingen då varit? Vad betyder 1 % högre ränta för kommunsektorn? Vad betyder 1 % lägre arbetslöshet för kommunsektorn? Om vi tar in den typen av faktorer i resonemanget - som rimligen bör vägas in, eftersom politiken syftar till att utvecklingen skall bli bättre - får vi en helt annan kalkyl. Kommunförbundet har som intresseorganisation på det här området bedrivit en mycket framgångsrik kampanj och faktiskt fördolt att det här bör sättas in i sitt sammanhang. Jag är inte särskilt förvånad över att entreprenörer har svårt att bedriva kommunal verksamhet effektivare och rationellare än kommunalt anställd personal. Det bör vara så i normalfallet. Vi har ju inte valt att ha verksamheten i egenregi i kommuner och landsting därför att vi vill ha en ineffektiv verksamhet. Vi har valt det därför att vi tror att skattepengarna utnyttjas bäst på så sätt. Det är en bekräftelse på att detta är riktigt. Det vore konstigt om människor som är professionellt framstående i vården och som har en administration som är uppbyggd för detta inte skulle kunna konkurrera, med generationer av erfarenhet i ryggen, med nystartade privata företag som vill gå in på deras kärnområden. Jag tror alltså att tillkortakommandena i privatiseringarna inte är någonting annat än ett uttryck för att vi har en effektiv och bra verksamhet ute i kommuner och landsting. Dock kan den, som all annan verksamhet, bli något litet bättre. Det är den processen vi har framför oss.
Fru talman! Det vore naturligtvis bra om det var så som finansministern säger, dvs. att det här utrymmet finns och att verksamheten inte kommer att drabbas. Men det är inte riktigt de signalerna vi får när köerna till barnpsykiatrin växer, landstingen får problem att klara vårdgarantin och det uppkommer allt fler akuta problem på sina håll, som vi har hört talas om här i kammaren. Vi som också jobbar kommunalpolitiskt, vilket jag gör, ser de här problemen, som växer snabbt. Det beror just på att kommunerna, till skillnad från staten, under lång tid nu verkligen har höjt sin produktivitet och sin effektivitet ekonomiskt sett. Därför är det väldigt svårt att tänja så mycket mer inom den sektorn; där kommer detta att slå mycket hårdare rakt igenom. När det gäller beräkningarna har jag sett de fullständiga tabeller som t.ex. Kommunförbundet har. Man har där räknat med de ökade intäkter som Göran Persson tog upp här. Men det är möjligt att de har räknat fel på något annat sätt - jag vet inte; jag är inte ekonom eller expert på detta. Det säger sig självt, med pålagorna i form av minskat skatteunderlag från egenavgifterna, att det här naturligtvis kommer att märkas ute i kommunerna. Det som förvånar mig är att staten har möjligheter att spara på ett socialt mer rättvist sätt. Det går ju ut mycket bidrag och sådant till människor som skulle kunna klara sig med betydligt mindre. Det är där som man bör ta i första hand, som finansministern sade. Det är det jag saknar hos socialdemokratin. Varför inte i första hand minska på bidrag och ersättningar till dem som redan har det ganska bra?
Fru talman! Det som Roy Ottosson sade sist hör till en stor socialpolitisk diskussion, om vilka principer som skall styra våra trygghetssystem, vilken real behovsprövning som skall göras och hur många som skall omfattas. Åtskilliga studier genom åren har gett ett gott underlag för att hävda att den modell som vi har valt i Sverige, med en generell välfärdspolitik, har varit effektiv och rationell. Den diskussionen pågår, och vi får säkert komma tillbaka till den vid andra tillfällen. Vad sedan gäller bidragen till företag, har det cirkulerat uppgifter om att de subventionerna skulle vara i 50-60-miljardersklassen. Tittar man på vad det representerar finner man att det först och främst är det som finns i bostadssektorn i form av bostadssubventioner. Det finns också en del jordbrukspengar. Sedan har vi sådan verksamhet som drivs som aktiebolag i statens regi. Exempelvis hamnar stödet till Dramaten som företagsstöd i den här uppräkningen. Räknar man igenom det hela blir det så småningom kvar en restpost som är väldigt mycket av traditionell regional-, arbetsmarknads och näringspolitik. Hade det funnits 50-60 miljarder på näringslivssidan att hämta hem så kan jag försäkra Roy Ottosson att jag inte hade tvekat att ta en del av de pengarna. Också till Roy Ottosson, inför våravslutningen i denna kammare som är smyckad i rött och grönt - inte en oäven syn - vill jag säga tack för det år som har gått. Tack för intressanta och bra diskussioner om konvergensprogrammet och modet att trots uttalat motstånd mot den monetära unionen ändock peka på nödvändigheten av att vi utformar ett konvergensprogram, för er del just därför att ni vill kunna ha friheten att stå utanför. Var riksdagen där hamnar återstår ju faktiskt att se.

Fru talman! Det sprider sig en viss optimism om ekonomin, sade Göran Persson. För de vid pass en miljon människor som i dag står utanför den reguljära arbetsmarknaden är det nog inte riktigt så det känns. För dem känns det nog snarast som att Socialdemokraterna har gett upp kampen för de riktiga jobben. Det är nämligen den ofrånkomliga slutsats som tränger sig på av det som skrivs i kompletteringspropositionen och det som senare understrukits i det s.k. Regeringen accepterar en arbetslöshet på nästan 10 %. Det är mänskligt och ekonomiskt orimligt att utgå från en arbetslöshet av denna storleksordning på toppen av en högkonjunktur. Av de väljare som för knappt ett år sedan återförde Socialdemokraterna till regeringsmakten var det förmodligen få som väntat sig att partiets första år i Rosenbad skulle behöva sammanfattas på detta sätt. Fru talman! Dagens debatt illustrerar att misslyckandet med jobben faller tillbaka på en socialdemokratisk oförmåga att förstå den nya arbetsmarknadens karaktär och företagens villkor för att sätta fler anställda i arbete. Dessutom släpar det socialdemokratiska partiet på en arbetsmarknadspolitik som allt fler utanför de mest partitrognas krets börjar inse är verkningslös eller t.o.m. nedbrytande på de arbetslösas förmåga att komma tillbaka till jobben. Fru talman! Bo Lundgren har tidigare talat om skattehöjningspolitikens effekter för jobben, så jag skall inte tala ytterligare om detta. Låt mig bara understryka att en politik som ser på företag och företagsbeskattning som en mjölkkossa för statskassan aldrig någonsin kan föra Sverige tillbaka till den fulla sysselsättningen. Per-Ola Eriksson hävdade för en stund sedan att alla var överens om att de nya jobben skulle komma i den privata sektorn. Det må så vara, fru talman. Jobben kan emellertid inte besvärjas fram. Privata företag växer bara om jordmånen gör sådan växt möjlig. Varken Socialdemokraterna eller Centern har i dag lyckats visa hur denna jordmån skall skapas. Orden blir därmed luftpastejer utan egentlig innebörd. Fru talman! Växt kräver en ekonomi som ger nödvändigt utrymme för utvecklande företagande, och dessutom en arbetsmarknad och en kompetensförsörjning i enlighet med en ny tids kunskapskrav. När regeringen i kompletteringspropositionen sänker ersättningen i a-kassan till 75 % är det naturligtvis en riktig åtgärd. Jag har tidigare haft förmånen att få gratulera arbetsmarknadsministern till denna. Effekten av den förändringen förtas emellertid i betydande utsträckning av vad Socialdemokraterna i sten vägrar förstå: att den eviga möjligheten till rundgång mellan a-kassa och allehanda arbetsmarknadsåtgärder har ännu större nedbrytande effekt på arbetsviljan än vad ersättningsnivån kan få. Svensk arbetsmarknadspolitik är dess värre inte något internationellt föredöme, såsom regeringen gärna vill tro, utan i praktiken en maskin för högre arbetslöshet. Fru talman! Till följd bl.a. av den snabba internationaliseringen och den moderna informationsteknikens genombrott förändras just nu arbetsmarknaden i grunden. Konkurrensen hårdnar, kunskapskraven skärps, och behoven av rörlighet och förändringsförmåga tilltar. Det nya samhället är inte ett samhälle för stora och för alla lika lösningar. Massproduktionen i långa linjer viker undan för det mera personliga och individuella. Då och då kryper också i den socialdemokratiska retoriken in en och annan insikt om att det är detta som håller på att ske. I all praktisk politik går emellertid regeringen i dessa hänseenden likväl åt fel håll. Det är därför kompletteringspropositionens svarta arbetslöshetsprognoser dess värre nog är realistiska. Regeringens politik klarar inte att pressa arbetslösheten under 10 %. Det säger regeringen svart på vitt i kompletteringspropositionen. Detta är och förblir en kapitulation. Hur litet Socialdemokraterna i grunden förstått om villkoren för nya jobb bekräftade för övrigt Ingvar Carlsson häromdagen, när han förklarade krig mot den EU-politik för jobb som han för bara något halvår sedan själv hade accepterat. Lägre arbetskraftskostnader och en större löneflexibilitet ville statsministern nu inte veta av. Europa skulle nu i stället erbjudas Anders Sundströms arbetsmarknadspolitik. Det är precis vad en statsminister som är engagerad i de nya jobben inte borde tycka. Särskilt hårt drabbas, fru talman, unga och den del av arbetskraften som inte har hög utbildning av den Carlssonska stelbentheten. Många arbetslösa kommer att förbli utan jobb därför att regeringen låst in sig i filosofier som bokstavligen hör hemma i en svunnen tid. Fru talman! Den socialdemokratiska lönekostnadsrigiditeten är samma andas barn som vägran att acceptera mera individuella kontraktslösningar som grund för relationerna mellan arbetstagare och arbetsgivare. Arbetsmarknadslagstiftningen har sedan förra hösten gjorts mera stel och kollektiv, samtidigt som samhällsutvecklingen entydigt pekar på behovet av större hänsyn till alla de varierande villkor som Sveriges hundratusentals arbetsplatser uppvisar. Av början till en nödvändig förnyelse av arbetsmarknaden blev det återställare och nytt utredande. Det är därför så många företag i det längsta försöker klara sina uppgifter med övertidsarbete av de anställda man redan har. Arbetslösheten permanentas därmed på en oacceptabelt hög nivå. Hur, fru talman, kan Socialdemokraterna vara så trångsynta att de accepterar denna tingens ordning? Den arbetsmarknadslagstiftning som regeringen så envist hänger sig fast vid är tillskapad för en tid och under en tid då omvandlingen i samhälle och näringsliv skedde i måttlig fart och på ett någorlunda förutsebart sätt. Så är det emellertid inte längre. Inte minst informationstekniken revolutionerar arbetsvillkor och företagsstruktur. I denna omvandlingsprocess är den nuvarande lagstiftningen en hämsko. Effekten härav blir att svenska företag omvandlas långsammare än företag utan de svenska företagens legala restriktioner. Detta leder till lägre tillväxt i vårt land, minskad konkurrenskraft och en högre arbetslöshet. Regeringen brukar när dessa frågor kommer på tal hänvisa till den s.k. arbetsrättskommissionen. Artiga bugningar brukar också, precis som i kammaren här i dag, riktas gentemot småföretagen. De förändringar av villkoren på arbetsmarknaden som nu behövs om jobben skall kunna återskapas är emellertid långt mer radikala än någon retusch i kanten för att göra villkoren för de mindre företagen något mindre dåliga än vad de i dag är. Det behövs en ny arbetslagstiftning, som tar sin utgångspunkt i nödvändigheten av personliga avtalsförhållanden och som erkänner att det kollektivistiska samhället redan har förpassats till historiens böcker. Det vägrar Socialdemokraterna mentalt och praktiskt att erkänna. Därför kommer partiet också - och jag tillägger gärna: dess värre - att misslyckas med sin sysselsättningspolitik. Fru talman! Lika betydelsefullt som det är att ge Sverige en arbetslagstiftning som gör att företagen kan växa är det att etablera Sverige som en kunskapsnation i den absoluta frontlinjen. Insatser i detta syfte ger möjligen inte utslag i den månatliga arbetslöshetsstatistiken men tillhör de helt avgörande förutsättningarna för trygga jobb på sikt. Om kunskapens betydelse talar förvisso också regeringen, åtminstone då och då. I praktisk politik utgör emellertid framför allt det Thamska fögderiet en direkt utmaning mot vad som är vitalt för Sveriges framtid. En av ideologisk enögdhet förblindad utbildningsminister klämmer gradvis entusiasmen ur det som vetenskapligt skall lyfta Sverige. Låt det, fru talman, stå fullständigt klart, att om vårt land skall ha en chans att klara de långsiktiga utmaningar vi står inför måste kunskapsstandarden hos oss vara högre och spetskunnandet mer avancerat än i lejonparten av våra konkurrentländer. På denna punkt finns det inget kompromissutrymme - inget utrymme alls! Regeringens politik ligger dess värre inte i närheten av att kunna nå upp till sådana ambitioner. Det verkar som om regeringen trodde att det som Tham - och för den delen också Johansson - gör eller framför allt inte gör är sidoordnat eller betydelselöst, sett från tillväxt och sysselsättningssynpunkt. Viktiga nog som jämställdhetsfrågorna i utbildningssystemet är, går det inte att låta kompetensutvecklingen förfalla för att i stället satsa den intellektuella kraften på könskvoterade professorer. Skall regeringen kunna vinna något förtroende för sitt tal om kunskapens betydelse måste man kunna visa på en politik som gör att Sverige kan bli en kunskapsnation i frontlinjen. Det gångna året har från denna utgångspunkt inte varit uppmuntrande. Fru talman! Regeringen saknar en politik för flera jobb. Det nödvändiga kulturskiftet i fråga om ekonomin, i fråga om arbetsmarknaden och i fråga om kunskapen saknar man beredskap inför. Politiken får därför ingen växtkraft. Dess värre, fru talman, har jag inte så stort hopp om att sommarsol och sommarvila skall ge så stora bidrag till ett nödvändigt omtänkande. Bristerna ligger inbäddade i den socialdemokratiska samhällssyn som nu ofrånkomligen kolliderar med verkligheten. Visst, fru talman, finns det skäl att samverka i besvärliga tider, men inte om vad som helst, och framför allt inte om gammal politik.

Fru talman! Om Per Unckel trodde att den här kanonaden skulle få stå oemotsagd bedrog han sig. Anna-Greta Leijon sade när hon var arbetsmarknadsminister att det inte finns någonting som är så farligt som att släppa upp arbetslösheten. Internationella erfarenheter, fortsatte Anna-Greta Leijon, har visat att det är ytterligt svårt att få ned den igen. Ännu värre - det är ingen som har kunna få ned den, sade hon. Per Unckel! När ni hade ansvaret fick vi massarbetslöshet för första gången på 60 år i vårt land. Nu har vi socialdemokrater fått väljarnas förtroende - nu är det vår uppgift att person för person, procent för procent, arbeta ned arbetslösheten. För detta behövs alla goda krafter. Per Unckel är som en gammal god marxist - de tror att framtiden är förutbestämd. Det är den inte, Per Unckel, i varje fall inte för oss. Per Unckel tar på gammalt vanligt moderatsätt parti för den starke mot den enskilda människan. Han talar om personliga avtal. Han vill, har jag förstått, precis som arbetsgivarna, att de fackliga organisationerna skall förhandla på förbunds eller allra helst företagsnivå, medan arbetsgivarna skall hålla ihop och förhandla på central nivå. Glöm det, Per Unckel! Det är inte förutbestämt. Det är faktiskt minst två parter inblandade i det här. Per Unckel sade till sist att socialdemokraterna kommer att misslyckas. Vi får väl se, Per Unckel. Vi får väl se!
Fru talman! Låt mig understryka vad jag sade i mitt huvudanförande, nämligen att det är min innerliga förhoppning att jag har fel i min utsaga om att socialdemokraterna kommer att misslyckas med att klara jobben. Problemet är emellertid att i kompletteringspropositionen har ni redan skrivit att ni kommer att göra det! Min utgångspunkt är att kompletteringspropositionen säger att på toppen av en högkonjunktur skall Sverige ha 10 % arbetslöshet, och moderaterna säger: Det accepterar vi inte att Sverige har. Därför lägger vi fram förslag om lägre skatter på företagandet, vi lägger fram förslag om omedelbara och långsiktiga - kombinerat - förändringar av arbetslagstiftningen, och vi lägger fram förslag om en nödvändig kunskapsexpansion i Sverige. På samtliga dessa tre punkter går socialdemokraterna i rakt motsatt riktning. Men berätta då för mig varför socialdemokraterna är så övertygade om att skattesänkningar inte leder till flera jobb, eller varför en bättre arbetslagstiftning inte skulle leda till flera jobb, eller varför mera kunskaper inte skulle stärka Sveriges kunkurrenskraft. Om socialdemokraterna kan förebringa övertygande bevis för att dessa tre ingredienser i en ny sysselsättningspolitik är felaktiga skulle åtminstone denna debatt ha tillförts någon kunskap. Som det nu är säger socialdemokraterna nej, nej och åter nej till alla förslag som syftar till att pressa arbetslösheten under 10 %. Det är därför vi moderater säger: Ni har gett upp om jobben!
Fru talman! Vi säger definitivt inte nej till förslag som kommer att sanera arbetslösheten. Men moderaterna ställer sig i sina förslag alltid på den starkes sida mot den svage, och det säger vi nej till. Per Unckel sade: Tala om varför skattesänkningar inte leder till nya jobb. Finansministern och jag har vid upprepade tillfällen bett Bo Lundgren läsa in i kammarens protokoll hur många nya jobb det blev av de skattesänkningar som han genomförde och som Per Unckel som ledamot av den förutvarande regeringen ställde sig bakom. Hur många nya jobb blev det? Ytterligare hundratusentals människor blev arbetslösa! Det är det som nu är vårt lands problem. Det skall Per Unckel och moderaterna lösa genom att bl.a. försämra arbetsrätten och ställa sig på den starkes sida. Per Unckel! Vi tror inte på den modellen. Vi tror inte att den passar i Sverige. Dessutom har internationella erfarenheter visat att det inte är så enkelt som Per Unckel framställer det. Låt mig bara peka på några åtgärder som ni vill vidta: sänkta ingångslöner för ungdomar, personliga avtal - vem kommer att tjäna på det? Ni inser inte, Per Unckel att trygghet i anställningen i sig leder till att man gör en bättre prestation, i sig leder till att produktiviteten går upp, i sig leder till att man tar ökat ansvar. Det är ert historiska misslyckande, Per Unckel!
Fru talman! Om socialdemokraterna verkligen tror att de gångna årens arbetslöshet berodde på att skatterna på företagen sänktes är det sämre ställt med den socialdemokratiska ekonomiska analysen än vad jag i mina vildaste fantasier kunde föreställa mig. Socialdemokraterna tror inte på modellen att individualisera villkoren på arbetsmarknaden. Man tror inte på modellen att göra arbetsrätten mera flexibel. Man tror inte på modellen att göra lönebildningen mera anpassad efter produktivitetsutvecklingen i företagen och efter vad t.ex. ungdomar förmår att prestera. Jag accepterar att socialdemokraterna i sin ideologiska enögdhet fortfarande inte tror på detta. Ge mig då ert alternativ för att pressa arbetslösheten under 10 %. I kompletteringspropositionen står det att om hela er politik går som tåget, vilket debatten tidigare under dagen har visat att det är mycket sannolikt att den inte kommer att göra, blir arbetslösheten 10 %. Moderaterna säger att de inte accepterar en arbetslöshet på 10 %. Socialdemokraterna skakar på huvudet. Läs er egen kompletteringsproposition, där arbetslösheten naglas fast vid denna höga nivå. Men säg inte bara nej, nej och åter nej till de arbetslösa. Då dömer ni hundratusentals människor till sysslolöshet. Vi vet av erfarenhet från andra länder att en flexiblare arbetsmarknad, en mera flexibel lönebildning och lägre kostnader för arbetskraft skapar nya arbetstillfällen. Varför skulle inte samma sak ske i Sverige om vi införde samma politik i vårt land?

Fru talman! I betänkandet föreslår Socialdemokraterna och Centerpartiet att ersättningsnivån i a-kassan skall sänkas till 75 %. Det här är ett svek mot alla de löntagare i Sverige som faktiskt trodde på socialdemokraternas vallöfte när de sade att de skulle höja ersättningsnivån i a-kassan så snart som ekonomin tillät. Dessa löntagare kunde aldrig drömma om att socialdemokraterna i stället skulle sänka nivån. Regeringens förslag har dessutom sin udd riktad mot de lågavlönade. Personer med lönenivåer över 16 500 kr per månad drabbas inte av nivåsänkningarna. Låginkomsttagarna drabbas däremot fullt ut. Vid en månadsinkomst på 12 000 kr förlorar man mer än Förslaget drabbar alltså främst grupper som i dag lever med mycket små ekonomiska marginaler och som faktiskt inte kan sänka sin levnadsstandard mer. Det är ett slags omvänd fördelningspolitik. Vi tar mest från dem som har minst. Hur många som i dag tvingas söka kompletterande socialbidrag är okänt, eftersom den frågan varken har beaktats eller utretts. Det är alltså i dag okänt hur mycket av dessa 2,5 miljarder som staten sparar som i stället leder till en övervältring av kostnaden till kommunernas socialbidragskonton. Sänkningen av a-kasseersättningen riktar sig inte enbart mot de arbetslösa. Den innebär också att de lägsta lönerna kommer att sänkas på sikt. A kassenivån har alltid fungerat som ett golv för lönebildningen i Sverige. När man nu sänker nivån kommer det också på sikt att få genomslag på lönebildningen på hela arbetsmarknaden. Förslaget flyttar helt enkelt makt från Sveriges löntagare till Sveriges arbetsgivare. Så bäddar då den socialdemokratiska regeringen för en ny lönebildning i Sverige - en lägre lönebildning. Det är faktiskt ingen slump att Per-Ola Eriksson talar om en strukturell förändring. Det är faktiskt inte heller någon slump att Per Unckel gratulerar socialdemokratin till det här förslaget. Det är en betydande strukturell förändring som införs. Vänsterpartiet avvisar alltså förslaget om att sänka kompensationsnivån. Vi kan inte heller acceptera sänkningen i grundbeloppet i KAS från 245 till 230 kr per dag. Även här ger regeringen uttryck för ett orättvist fördelningspolitiskt synsätt, där åtgärderna riktas mot de sämst ställda. Regeringen föreslår också försämringar för deltidsarbetslösa. Efter en ersättningsperiod skall deltidsarbetslösa inte få fyllnadsstämpla upp till heltid, trots att de söker heltid. I stället skall det deltidsarbete man haft utgöra grunden för ersättningen i den nya perioden. Förslaget har precis samma karaktär som det förslag som den borgerliga regeringen lade fram tidigare. Den lägger ansvaret på den deltidsarbetslöse. Fixar man inte arbete under den första ersättningsperioden, minskar ersättningen. Förslaget kommer främst att drabba kvinnorna. Merparten av de deltidsarbetslösa är kvinnor. Åter igen angriper regeringen de arbetslösa i stället för problemet, dvs. att deltidsarbetslösa ej får heltidsjobb. Det är ett problem som visar sig i att vissa arbetsgivare konsekvent väljer att anställa nya på deltid i stället för att utöka arbetstiden för redan anställda - allt för att ha en obetald vikariepool av deltidare som kan rycka in när behoven uppstår.

Då kommer vi till rätta med problemet - inte genom denna dubbelbestraffning av främst kvinnor. Regeringen föreslår också andra förändringar inom a-kassesystemet. Man återkommer med mer konkreta förslag under hösten 1995. Det är svårt att nu ta ställning till de här förslagen, eftersom de enbart finns skisserade i propositionen. Jag vill dock redan nu säga att det verkar helt orimligt att bestraffa arbetslösa med 60 dagars ersättningsdagars avstängningstid för den som själv lämnar sitt arbete. Förslaget omfattar många fall där det inte alls är fråga om missbruk, t.ex. att hela familjen flyttar eller att det gäller mobbning som gör det omöjligt för den drabbade att stanna kvar på arbetsplatsen. Det är helt oacceptabelt. Regeringen visar på tre motiv för att genomföra de här försämringarna - sänkta nivåer i deltidsarbetslöshetsersättning m.m. Man säger att man vill motverka arbetslösheten och hävda arbetslinjen - motiv 1. Så sällar sig då den socialdemokratiska regeringen till dem som angriper de arbetslösa i stället för arbetslösheten. På vilket sätt kommer det att motverka arbetslösheten att vi sänker a-kasseersättningen? På vilket sätt kommer det att hävda arbetslinjen? Nej, förslaget andas misstroende och underförstådda anklagelser mot de arbetslösa. Budskapet att arbetslösheten är individens fel och inte i huvudsak ett samhällsmisslyckande med djupgående politiska orsaker framträder på ett sätt som är mycket hotfullt för arbetslösheten. Ett andra motiv för regeringens förslag är att man vill jämställa a-kasseersättningen med ersättningen inom sjukersättningssystemet så att det inte blir intressant att välja den ena formen av ersättning framför den andra enbart av ekonomiska skäl. Återigen är det samma misstro och underförstådda anklagelser om att sjuka och arbetslösa väljer det system som ger mest i ersättning. Argumentet klingar dessutom falskt när vi vet att den borgerliga regeringen sänkte taket för a-kasseersättningen och att det därefter inte har gjorts någon justering uppåt. Följden har blivit att arbetslöshetsersättningen successivt har sjunkit och inte alls når upp till den omtalade 80 procentiga nivån, som redan den i sig är alltför låg. I vanliga inkomstlägen handlar det i verkligheten redan i dag om en kompensationsnivå på bara 65-75 Om regeringen menar något med harmoniseringstalet måste man börja med att höja nivån och jämställa den med sjukersättningsnivån. Där har vi faktiskt 7,5 basbelopp som tak, och ersättningarna regleras via en basbeloppsanknytning. Men så långt går inte förslaget. Ett tredje motiv till sänkningen av ersättningsnivåerna och försämringarna inom a-kassan är enligt regeringen den dåliga ekonomin. Detta är säkert också det tyngst vägande skälet. Jag tvingas då konstatera att politik alltid innebär en massa val och prioriteringar. Man kan välja. Man kan välja mellan att slopa matmomsen och att sänka a-kassenivån. Det handlar om val och prioriteringar. Vänsterpartiet har gjort det medvetna valet att värna de arbetslösa och de sjuka, och det är samma val som stora delar av arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen och många av de socialdemokratiska partidistrikten har gjort. Om finansministern väljer att kalla detta för populism, må det stå honom fritt, och om Per-Ola Eriksson väljer att kalla detta medvetna val för populism, står det också honom fritt. Vänsterpartiet har gjort ett medvetet val. Vi har satt de arbetslösa och de sjuka framför sänkt matmoms. Fru talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation nr 11.
Vi har tänkt försöka att avsluta den här debatten före den särskilda debatt som skall starta ungefär klockan tre. Därför ber jag er att hålla er till de talartider som ni har anmält. Voteringen kommer efter
Fru talman! Jag skall inte hålla mig inom min talartid utan vara betydligt mer kortfattad. I den kompletteringsproposition som vi nu har framför oss skärs det ganska rejält på miljöområdet. Man kan säga att vi börjar få en miljöpolitik på sparlåga. Vi debatterade bara för några dagar sedan ett betänkande som handlade om den miljöpolitik som Sverige vill föra i EU. Där sades bl.a. att Sverige skall intensifiera satsningarna mot försurningen. Vi skall se till att få försurningen känd i Europa och se till att miljöpolitiken tar allt större hänsyn till försurningen. Dessa frågor är ännu inte lösta, trots att vi har diskuterat dem i 30 år, som alla vet. När vi behandlade budgeten för några månader sedan kunde vi se att regeringen hade skurit 57 miljoner i kalkningsprogrammet. Vi var många partier som protesterade mot detta, bl.a. Centerpartiet. Det är därför desto mer förvånande att konstatera att man nu, när Socialdemokraterna och Centern lägger fram kompletteringspropositionen, spar ytterligare Att kalka sjöar i Sverige är tyvärr nödvändigt för att vi skall kunna hålla ett PH-värde i dessa marker som gör att vi kan ha kvar många av de växter och djur som utgör det som alla så gärna talar om, nämligen den biologiska mångfalden. Många av de djur som finns i sjöarna, bl.a. sländlarver, är enormt beroende av rätt PH-värde för att kunna överleva. Här kan vi verkligen se om vi har en god miljö eller inte, eftersom dessa arter många gånger fungerar som miljöindikatorer. Ett fortsatt kalkningsprogram är alltså en förutsättning för att vi skall kunna bevara den biologiska mångfalden. Det är därför så förvånande att man först skär 57 miljoner i budgeten och sedan ytterligare 30 miljoner i kompletteringspropositionen. Jag anser att vi - om Sverige skall vara trovärdigt internationellt i kampen mot försurningen - också här hemma måste visa att vi menar allvar med satsningarna. Att i det läget skära i bidragen till kalkning tycker jag tyder på motsatsen. Jag har svårt att tro att Sverige kan bli trovärdigt om vår nationella politik inte på något sätt hänger ihop med den internationella politik som vi talar om i andra sammanhang. På samma sätt är det oerhört förvånande att just Centerpartiet, som ju brukar säga sig vara miljöintresserat, går med på att skära ytterligare i bidragen till forskning på miljöområdet. I budgetpropositionen skar regeringen 20 miljoner på årsbasis, dvs. 30 miljoner i den budget vi har antagit. Nu skär man bort ytterligare 37,5 miljoner. Det finns många områden där vi ännu inte har alla svar och där vi behöver forskning. Det gäller t.ex. försurningen och biologisk mångfald. Skogsforskningen behöver intensifieras, och vi behöver få i gång utvecklingen av ekologisk odling. Det finns många gifter ute i naturen, om vilka vi vet mycket litet, t.ex. hormongifter, som jag har talat om här i kammaren ett antal gånger. Det kommer nu miljögifter som visar sig ha helt andra effekter än dem som vi tidigare har känt till. De tränger sig in i de biologiska cellerna och agerar som artliknande substanser. Detta påverkar hormonsystemet på ett sätt som ger oss en hotbild som vi aldrig har haft förut: det hotar reproduktionen. Om vi skall ha en chans att möta den här typen av problem i tid måste det till pengar till forskning. Vi vet bara att det är något miljögift i södra Östersjön som orsakar M74, men vi vet inte alls vilket det är eller hur vi skall komma till rätta med problemet. På detta område bedrivs en ambitiös forskning, men om vi skär bort pengarna till miljöforskningen kommer dessa möjligheter att försvinna i framtiden. Vi har en miljöskuld i Sverige som ökar med 5 miljarder om året. Miljöproblemen måste börja tas på allvar. I ett läge när man har ont om pengar måste man fundera på vilka hot som är störst och vilka möjligheter vi kan ta till vara. Vi i Miljöpartiet menar att man inte kan spara på miljön. Det skulle innebära att vi försätter kommande generationer i en situation som vi själva inte skulle vilja befinna oss i, och det anser jag och mitt parti vara omoraliskt. Allt detta visar att miljöengagemanget i riksdagen hos de två partier som har lagt fram kompletteringspropositionen handlar mer om munväder än om riktiga satsningar.

Fru talman! I momenten 86-88 behandlas regeringens förslag på Miljödepartementets område. Jordbruksutskottet har lämnat ett i stort sett enigt yttrande till finansutskottet och tillstyrkt detta. I kompletteringspropositionen föreslår regeringen på grund av det statsfinansiella läget att besparingar görs på bidragen till kalkning av sjöar och vattendrag och miljöforskning. Dessutom görs en engångsindragning av reservationsmedel inom Miljödepartementet. I förra veckan debatterade vi här i kammaren inriktningen av det svenska miljöarbetet i EU. Majoriteten konstaterade då att försurning av mark och vatten är ett av de mest allvarliga miljöproblemen i Sverige. Hälften av svavel och kvävenedfallet kommer via luftföroreningar från andra EU-länder, och totalt kommer ca 80 % av det försurande nedfallet från andra länder. Genom inhemska åtgärder har kraftiga minskningar av det försurande nedfallet skett, och det är viktigt att kunna peka på dessa framgångar vid det fortsatta EU-arbetet. Vi har lyckats nedbringa det inhemska nedfallet med ca 80 % jämfört med 1980. Detta är en mycket klar signal till omvärlden vad gäller Sveriges attityd till försurningsproblemen. Kalkningsverksamheten är dyr och löser inte försurningsproblemen på lång sikt. Den skall ses som ett uppehållande försvar i avvaktan på att de försurande nedfallen kan nedbringas till den nivå som naturen tål. På senare år har riksdagen beviljat ett ganska frikostigt anslag till kalkningsverksamheten. Det har i efterhand visat sig att en stor del av medlen inte har använts. Mot den bakgrunden är det motiverat att i det besvärliga finansiella läge som vi befinner oss i minska detta anslag. För att få bättre kunskap om kalkningsverksamheten och möjligheter till effektivisering har regeringen nyligen tillsatt en utredare som skall se över verksamheten. Utredaren skall föreslå en nivå på kalkningen som är lämplig för ett långsiktigt bevarande av den biologiska mångfalden och för utnyttjandet av naturresurserna. Vidare skall en analys ske av den administrativa delen, med syfte att uppnå en effektivisering. En viktig del är att undersöka nya finansieringsformer. Med utgångspunkten att det är den som förorenar som skall betala för konsekvenserna, kan det vara motiverat att undersöka möjligheterna att finna nya finansieringsformer med EU-medlemskapet som grund. Den minskning av kalkningsbidraget som sker under kommande budgetår skall ses som en engångsföreteelse. Regeringen återkommer nästkommande budgetår med ett förslag byggt på en betydligt bättre grund än den vi kan få fram i dag. Under nästa år skall de medel som tilldelas prioriteras till de värst försurningsdrabbade områdena, och på så sätt anser majoriteten att nödvändiga omkalkningar kan genomföras. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 127, Fru talman! Regeringen föreslår också med samma motivering att anslaget till miljöforskning minskas. Prioriteringarna inom miljöforskningen ligger fast sedan beslutet 1993. Det innebär att forskning kring biologisk mångfald, klimat och kretslopp prioriteras. Fru talman! Strukturen i den svenska miljöforskningen har förändrats i och med medlemskapet i EU, och det kommer att medföra förändringar också när det gäller finansieringen. Därför planerar regeringen att lägga fram en forskningspolitisk proposition under våren 1996, och då får vi även på det här området ett bättre underlag än vad vi har i dag. Fru talman! Jag yrkar därför avslag på reservationerna 130 och 131. Utskottsmajoriteten godtar regeringens förslag om att en del reserverade medel dras in. Det är enbart Miljöpartiet som har så gott om pengar att man vill att medel skall ligga kvar även om de inte används. Det kan inte anses speciellt ansvarsfullt att i detta läge öka den statliga upplåningen. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservation 132

Fru talman! Det är bara att konstatera att regeringen väljer att skära ner på sådana viktiga områden som kalkning och miljöforskning. Det är att beklaga. Jag hoppas att ni i fortsättningen kan hitta en samarbetspartner som är litet mer benägen att satsa pengar på de här områdena. Jag tror nämligen att kritiken kommer att bli förödande för Socialdemokraterna om det här är en väg man tänker fortsätta på. Det land som försurar mest i Sverige är Sverige självt. Den enskilda företeelse som förorenar mest är trafiken. Det land som ser till att vi får ett marknära ozon är Sverige. Naturligtvis är det glädjande att höra att Alf Eriksson nu säger att det är de som förorenar som skall betala. Det måste betyda att man avser att införa en skatt på trafiken, så att trafiken kan börja betala för den förorenande effekt den länge har fört med sig. Detta är något som Miljöpartiet vid olika tillfällen har framfört. Vi tycker att det här synsättet, att den som förorenar skall betala, är riktigt. Då måste man också våga ge sig på den största förorenaren, nämligen trafiken. För vårt vidkommande har vi sagt att vi i stället för att minska kalkningen med 30 miljoner ytterligare vill öka den med 30 miljoner. De pengarna har vi i budgeten. Vi har lagt fram en väl finansierad budget. Men politik är ju som bekant en fråga om vad man vill satsa på, och för oss i Miljöpartiet är det naturligt att satsa på miljöfrågorna. Jag hoppas att Socialdemokraterna kan tänka om i det här sammanhanget.

Fru talman! Jag tänker inte orda om Miljöpartiets trafikpolitik i stort i anslutning till förslagen i det här betänkandet. Vi står fast vid att stora besparingar kan göras genom en mer miljöanpassad trafikpolitik. Det är tråkigt att Socialdemokraterna inte tar tillfället i akt att riva upp den gamla regeringens asfalt och betongpolitik. Särskilt tråkigt är det att man likställer vägar och järnvägar genom att skära ner lika mycket på utbyggnaden av båda. Nedskärningar på anslaget till enskilda vägar står fast. Detta är knappast överraskande, eftersom Socialdemokraterna tydligt har markerat sin ståndpunkt i tidigare debatter och beslut. Däremot är det riktigt tragiskt men samtidigt skrattretande att Centern så snabbt har glömt sitt ställningstagande angående anslaget till enskilda vägar. Miljöpartiet och Centern hade för mindre än två månader sedan en gemensam reservation till trafikutskottets betänkande om Vägverket, som gick ut på att omprioritera medlen så att anslaget till enskilda vägar skulle öka med 500 miljoner mer än vad regeringen föreslagit och att detta skulle finansieras genom att anslaget till nya motorvägar minskade. Efter Centerns uppgörelse med regeringen stod det klart att Centern byter sida och ansluter sig till majoriteten för en drastisk sänkning av anslagen och bidragen till enskilda vägar. Man vet inte om man skall skratta eller gråta. Med åtta motioner, elva yrkanden och sammanlagt 13 underskrifter från Centerpartiet om enskilda vägar, och därtill alla debattartiklar, förstår vi inte hur Centern på något vis kan berättiga uppgörelsen med Socialdemokraterna till det här priset. När Sivert Carlsson för Centerpartiets räkning talade i kammaren i vägverksdebatten den 20 april sade han angående neddragningen: Vet hut! Vet sjufalt hut! Hur många hut skall ni i Centern själva ha för det här sveket? Centern talade om nonchalans mot alla dem som skulle drabbas av besparingen. Jag skulle bra gärna vilja veta vad Centern kallar sitt eget agerande. I debatten den 20 april gick ett otal centerpartister upp för att högljutt markera sin ståndpunkt. Jag behöver därför inte upplysa Centern om konsekvenserna av den här besparingen, eftersom ni i den debatten visade att ni var fullt medvetna om att detta var en orättvis besparing, ett slöseri med vägkapital och att det skulle drabba friluftsliv, allemansrätt, skogsnäringen, bönder och en massa andra människor, som i dag med till största delen eget kapital sliter med att upprätthålla nätet av privata småvägar i Sverige. Centern kunde ha stått fast vid sin politik men valde att inte göra det. Centern rider på folkstormen men vågar inte stå fast vid politiska beslut och linjer - titta bara på Öresundsbron! Bo Nilsson sade i samma debatt den 20 april till Sivert Carlsson: När man tar i så mycket blir man inte trovärdig. Jag kan enbart gratulera Bo Nilsson till att han lyckas pricka så rätt. Centern är inte trovärdigt. Centern glömmer gräsrötterna när makten hägrar. För en stund sedan sade Per-Ola Eriksson att Centern har lämnat partiegoismen åt sidan och tar ansvar för Sveriges ekonomi. På vilket sätt anser Centern det vara ansvarsfullt att, som man kommer att göra i dag, rösta emot sina egna förslag? Kan det möjligtvis vara så att Centern inte tror på sin egen politik? Jag har noterat det särskilda yttrande som Centern har fogat till dagens betänkande om den ekonomiska politiken om att uppgörelsen inte rör trafikpolitiken. Det räcker definitivt inte som förklaring, eftersom Centern nu kommer att rösta emot sitt eget förslag. Per-Ola Eriksson sade för en stund sedan att Vänsterpartiets flykt från det egna kravet på sänkt matmoms var ett av de tväraste politiska kast som han upplevt under sin tid som riksdagsledamot. Per-Ola Eriksson sitter inte här i kammaren, men jag hoppas att han hör detta i varje fall. Han kritiserade vänstern hårt angående populism och svängningar. Jag skulle bra gärna vilja höra hans dom över det egna partiets agerande. Jag har visserligen inte lika lång erfarenhet som ledamot som Per-Ola Eriksson, men nog känner jag igen ett tvärt politisk kast. Jag hoppas innerligt att varenda enskild vägförening i hela Sverige får reda på vad Centern kommer att göra i dag, då man röstar emot Miljöpartiets reservation, en reservation som de själva stod bakom för mindre än två månader sedan och i vilken vi hade enats om finansieringen. Jag ser ingen från Centerpartiet anmäld till debatten som kan gå upp och svara, men det vore snyggt med en förklaring, inte minst för att ni är skyldiga de människor som ni tidigare har sagt er företräda en förklaring. Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna

Fru talman! Jag lovar att jag skall spara några minuter av kammarens tid. Anförandet av Elisa Abascal Reyes blev ju ett angrepp på Centerpartiet och det får de själva svara på. Det tänker inte jag göra. Några ord vill jag säga om de enskilda vägarna. Jag lovade i en tidigare debatt i detta ämne en analys som skulle vara klar i år. Jag kan glädja Elisa Abascal Reyes med att regeringen i dagarna kommer att ge Vägverket i uppdrag att göra den analys som skall vara färdig i år. Jag skall själv få följa det arbetet. Vi på den socialdemokratiska sidan står i vart fall för våra löften. Elisa Abascal Reyes sade att vi skär ner lika mycket på vägar och på järnvägar. Men det är icke sant. Vi har föreslagit nedskärningar två gånger. Den sista nedskärningen innebär 150 miljoner på vardera. Men förra gången, och det får man inte glömma, var det betydligt mer besparingar på vägarna än på järnvägarna. Det tycker jag att vi kan notera. I vägpolitiken går det inte, som Miljöpartiet tycks tro, att knäppa med fingrarna och stoppa allting som pågår. Om man skulle skära ner med 4,8 miljarder, som ni gör, betyder det att vägarbetarna får gå hem. Vägarbetena får stå oavslutade. Det innebär trafiksäkerhetsrisker och det betyder försämringar på vägnätet. Det är ett dåligt förslag att spara så mycket på så kort tid. Det är praktiskt omöjligt. Men så kan man säga om man är miljöpartist. Det kan dock inte vi, som har ansvar för både landet och vägnätet. Tack.
Fru talman! Jag är glad att det inte blev någon centerdemokratisk eller socialcenteristisk förklaring på Centerns agerande. Tack för det. Vad gäller vår nedskärning på vägar håller jag med om, och det gör alla i Miljöpartiet, att det inte går att knäppa med fingrarna och så har vi löst alla miljöproblem. Men hur vore det om man lyfte ett pekfinger till att börja med? Vi har föreslagit neddragningen på Vägverkets budget framför allt för att vi vänder oss emot nybyggnation av motorvägar i den takt som sker. Miljöpartiet brukar annars få kritik för att våra miljövänliga alternativa trafikförslag kostar så himla mycket. Det är alltså en omprioritering av anslagen det handlar om, i ett långsiktigt trafikpolitiskt tänkande. Jag hoppas att socialdemokraterna så småningom kommer att inse det också.
Fru talman! Det går fortfarande inte att skära ner nästan 5 miljarder på ett år. Det här är inte långsiktigt. Det vore katastrofalt för det svenska vägnätet om man skulle göra så. Man kan föreslå detta om man är miljöpartist. Men vi som har ansvar kan inte göra det. Vi har i stället startat flera utredningar. Alla vet att Kommunikationskommittén jobbar med att försöka miljöanpassa transportsystemet. Det finns något som kallas MATS som håller på med att miljöanpassa transportsystem och TOK, ett roligt namn för Trafikoch klimatkommittén, sysslar också med det här. Det är inte så att vi nonchalerar detta. Vi måste titta över det i vanlig svensk ordning, göra en utredning och sedan lägga fram väl genomtänkta förslag som kan bli långsiktiga, vilket är motsatsen till Miljöpartiets förslag.
Fru talman! Ja, Bo Nilsson, det stämmer helt och hållet att alla vet att det finns en TOK, en KOMKOM och något mer. Men faktum är att samtidigt som de här utredningarna pågår byggs ett tioårigt investeringsprogram ut som beslutades för några år sedan, innan de här utredningarna tillkom. Jag förstår inte logiken i detta. När skall utredningarnas eventuellt miljövänliga politik få genomslag? Är det efter den här tioårsperioden, eller är socialdemokraterna möjligtvis beredda att ompröva det trafikpolitiska beslutet från 1993 efter det att utredningarna presenterat sitt resultat? Det skulle jag bra gärna vilja veta. Men än så länge är det ett ytterst motsägelsefullt beteende att fortsätta ett investeringsprogram samtidigt som man pekar på nödvändigheten av nya lösningar.
Fru talman! KOMKOM skall redovisa ett investeringsprogram nästa januari. Därefter skall förslaget förmodligen remitteras och sedan kommer en proposition om detta. Om vi anser att det som nu pågår skall omprövas är det rätt tillfälle att göra det då, men inte i dag. Det är omöjligt. Det borde till och med

Fru talman! Debatten har hittills i dag handlat om besparingar och åtgärder för den svenska ekonomin. Den har, som vi hörde i det senaste exemplet, handlat om minsta väg här i vårt eget land. Men kompletteringspropositionen och det betänkande som finansutskottet har utarbetat berör också i högsta grad internationella frågor. Regeringen har i propositionen föreslagit indragningar på 1 miljard på biståndsreservationerna. Man har i finansutskottet fått stöd för detta. I och för sig säger finansutskottet att enprocentsmålet finns kvar. Men till skillnad från Vänsterpartiet och andra partier som har reserverat sig på den här punkten har man ingen konkret plan för hur enprocentsmålet skall uppnås och ingenting om hur och under vilken tidsperiod det skall ske. Vänsterpartiet och vi reservanter är inte ensamma om synen på biståndet. Det finns bland socialdemokraterna ett mycket starkt tryck på att återigen öka biståndet och inte dra in ytterligare. I Aftonbladet den 2 juni skriver Lennart Andreasson så här: "Låt inte biståndet bli ett konjunkturdragspel. Det är socialdemokratins skyldighet att pedagogiskt förklara för svenska folket att enprocentsnivån ska upprätthållas oberoende av konjunktursvängningar och marknadskrafter. Vår gamla stolta målsättning att nivåberäkningen ska ske på hela nationen Sveriges inkomster, BNI, får vi inte ge upp. Kan vi öronmärka skatter för EU-avgiften, kan vi banne mig göra detta även för biståndet." Detta var en aktiv socialdemokrat som yttrade sig med direkt hälsning till Göran Persson. Jag beklagar att Göran Persson själv inte kunde vara kvar under resten av den här debatten. Jag tror att det är viktigt att regeringen är här och tar del av alla synpunkter när vi diskuterar angelägna frågor i riksdagen. Från Vänsterpartiets sida tycker vi att man självklart kan diskutera enskilda belopp inom de här reservationerna. Vi är inte odelat positiva till alla anslagen. Jag tänker t.ex. på de 10 miljoner som går till näringslivsbistånd. Vi menar att det snarare är hjälp till de svenska företagen än en form av bistånd. Men som helhet är det ändå fel signal att nu börja diskutera och framför allt att genomföra ett beslut om att dra in 1 miljard av biståndsreservationerna. De behövs i allra högsta grad. Från utskottsmajoriteten har man accepterat indragningarna med hänsyn till landets ekonomi. Men som helhet har vi i utskottet faktiskt ställt oss bakom synpunkten att regeringen åtminstone borde ha gett en konsekvensbeskrivning och diskuterat frågorna med riksdagen innan man lägger fram ett så här pass långtgående förslag. Jag beklagar att finansutskottet inte har följt utrikesutskottets synpunkter på den här frågan. I det PM som har kommit från UD och SIDA sedan propositionen har lagts fram har man i efterhand pekat på hur de här konsekvenserna ser ut. Det är bl.a. demokratibiståndet till Sydafrika, katastrofbiståndet och andra angelägna ändamål som kommer i farozonen. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation 55 från Vänsterpartiet. Jag står bakom alla de övriga reservationerna också, men jag yrkar bara bifall till denna. Jag vill också lämna en synpunkt på arbetet som helhet när det gäller kompletteringspropositionen. I en tidigare debatt om sociala frågor lyfte jag fram barnens villkor och nödvändigheten att beskriva budgeten i konsekvenstermer för barnen. Vi har krav på miljökonsekvensbeskrivningar, och jag har i tidigare sammanhang yrkat att vi borde ha barnkonsekvensbeskrivningar. Hur ser det här budgetförslaget ut ur barnens perspektiv? Det är det perspektiv som totalt saknas i hela propositionen liksom i betänkandet. Jag tror att det är mycket angeläget att vi framöver när vi lägger fram förslag och fattar beslut faktiskt tittar på hur de kommer att drabba respektive gynna barnen. Jag vill bara peka på några delar i propositionen och de förslag som sannolikt går igenom som i högsta grad berör barnen. Jag tänker på den indragning i kommuner och landsting som leder till ökad arbetslöshet bland de anställda och där vi återfinner många som är föräldrar. Hur kommer detta att drabba de barn vars föräldrar blir arbetslösa? Hur är det med den sänkta ersättningsnivån för dem som är arbetslösa eller sjukskrivna? Det är många av dem som också har barn. Hur är det med sänkningen av barnbidraget och vuxenstudiestödet? Det är andra områden där nedskärningarna självklart får konsekvenser för barnen. Jag menar att vi framöver, när riksdagen får den budgetbilaga som regeringen har utlovat och som skall ha ett barnperspektiv, också måste granska alla kommande förslag utifrån konsekvenserna för våra barn.

Fru talman! Vi i Miljöpartiet är väldigt glada över den satsning på elallergisanering med 2 miljarder som har kommit till stånd tack vare överenskommelser med Socialdemokraterna. I det här betänkandet har vi föreslagit att man lägger 1 miljard på energieffektivitet och satsning på förnybar energi. Vårt mål nu är att lyfta fram de här idéerna för att vi skall kunna avveckla kärnkraften. Jag ser att alla närvarande nog instämmer i att vi skall avveckla kärnkraften, och det ganska fort! Kanske skall vi stänga en reaktor redan i år. Vi tycker att bidraget till tekniköverföring skall ändra namn. Man skall inrätta ett nytt bidrag som skall heta Bidrag till ökad energieffektivitet och förnybara energikällor. Vi har föreslagit att man skall satsa mycket på solenergi, solfångare och solceller. Vi skulle kunna få en egen marknad i Sverige - här finns en potential - genom att bryta oss in och börja en serietillverkning av sådana här produkter. Vi vet att Danmark redan har tagit ifrån oss vindkraftsmarknaden. Trots att vi har satsat ganska mycket på vindkraft och bidrag till vindkraft har vi ändå inte utvecklat tekniken i Sverige. Det hade vi kunnat göra när vi lade ned många järnverk, rälverk osv., men det gjorde vi inte i Sverige. Det mest intressanta är energieffektivitet. I Kanada har man gjort en undersökning som handlar om den rena energisektorn.

Fru talman! "De nyliberala fick ju som de ville: mer marknad och mindre folkmakt. Nu vill de gå in och styra med ekonomin som enda måttstock också inom den sociala välfärden." Så sade Bo Holmberg, socialutskottets ordförande, i välfärdsdebatten här i kammaren den 9 februari i år. Jag instämmer. Nationalekonomi är matematik och tar inte hänsyn till några komplikationer i form av människor och behov. Stämmer inte människorna in i ekonomernas matematik, då är det fel på människorna. Stämmer inte verkligheten överens med ekonomernas matematik, då är det fel på verkligheten. Fel på ekonomernas verklighet har det blivit. Tvärs emot alla säkra prognoser blev det ett gigantiskt underskott i statsbudgeten. Då blev det fel på människorna. Ekonomerna förde fram sina budskap om överkonsumtion för att dölja vad som egentligen skett. Socialförsäkringarna måste försämras, dels för att sänka budgetunderskottet, dels för att människorna skall arbeta mer och utnyttja systemet mindre. De nyliberala nationalekonomerna fick som de ville: Den sociala välfärden är nu underordnad ekonomin. Vänsterpartiet vill ha en obligatorisk och generell socialförsäkring som omfattar dels ett grundskydd och dels ett inkomstbortfallsskydd med ett solidariskt avgiftsuttag på hela lönesumman. Det är detta som kallas för generell välfärd. Utgångspunkten för ett generellt system baserat på inkomstbortfallsprincipen måste vara att utfallet för en lågavlönad ligger över åtminstone socialbidragsnivån. 9 % av Sveriges befolkning kan i dag inte leva på sin disponibla inkomst. 15 % har svårigheter med löpande utgifter. 24 % har ingen kontantmarginal, dvs. de har inga pengar undanstoppade i madrassen om barnen behöver nya skor. De har inga pengar på banken om de skulle bli sjuka eller arbetslösa. I en debatt här i kammaren om socialförsäkringarna hävdade statsrådet Hedborg att hon försvarade den generella välfärden och att ersättningen i försäkringen skall gå att leva på. I konvergensprogrammet har socialdemokraterna lämnat det målet. Nu heter det stabil välfärd. Med den föreslagna sänkningen av nivåerna i socialförsäkringen till 75 % kommer ytterligare 17 000 hushåll att hamna under socialbidragsnormen. Jag vill upprepa denna siffra: Med voteringen i dag kommer de av kammarens ledamöter som röstar för sänkningen av nivån i socialförsäkringen att medvetet bidra till att ytterligare 17 000 hushåll i Sverige hamnar under socialbidragsnormen. Det är detta som socialdemokrater och centerpartister kallar för stabil välfärd - att leva under socialbidragsnivån. För dem av ledamöterna som nu känner sig frestade att säga att jag inte har begripit någonting, att vi måste spara, att vi har överkonsumerat, att försäkringarna går med förlust osv. vill jag citera Sjuk och arbetsskadekommitténs PM nr 19 den 31 maj 1995. Där står: "Samtidigt skall noteras att sjukförsäkringen nu ger ett överskott som väl täcker de löpande underskotten i förtidspensioneringen samtidigt som arbetsskadeförsäkringen ger ett mindre löpande överskott. Vid oförändrad sammanlagd avgiftsnivå och med förutsättningen att det även i fortsättningen bedöms rimligt att staten med allmänna skattemedel ger trygghet vid sjukdom och annan ohälsa åt personer som inte haft möjlighet att betala avgifter, är därför inte krav på minskade utgifter det primära." Fru talman! En utväg för de arbetslösa är enligt regeringens och många andras bedömning att höja den egna kompetensnivån. Många kvinnor hörsammade den uppmaningen och började studera på komvux. Mitt i deras studier rycks mattan under deras fötter bort genom att de ekonomiska förutsättningarna ändras. Många av dem tvingas avbryta sina studier och antingen gå ut i arbetslöshet och leva på socialbidrag eller leva på a-kassa. Därmed försvinner också möjligheten till bättre kunskap och kompetens för dessa kvinnor. Om nu socialdemokraterna värnar om lågavlönade kvinnor som läser på komvux, vilket världens mest jämställda regering lovade i valrörelsen, varför stödjer man då inte Vänsterpartiets förslag att höja ersättningen från 65 % till 75 % av a-kassan? Att börja studera i vuxen ålder kräver mycket styrka och ork. Dessa kvinnor är inte vana att protestera eller demonstrera. Men trots det vet jag att Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet uppvaktats av kvinnor. Jag vet att de fått tusentals namnunderskrifter från människor som protesterar mot nedskärningen i vuxenstudiestödet, socialförsäkringarna och a-kassan. Underskatta inte styrkan i de protesterna! Fru talman! Över alltsammans lägger sig utgiftstaket som en stor, blöt filt. Utgiftstaket skall omfatta hela den offentliga sektorn, kommuner och socialförsäkringar. Det enda som återstår är att lösa ett stort antal tekniska frågor, menar finansutskottet. Tekniska frågor - det handlar om människor! De nyliberala nationalekonomerna fick som de ville: Den sociala välfärden är nu definitivt underordnad ekonomin. Är det inte rimligt att de tekniska frågorna löses innan riksdagen fattar beslut om ett utgiftstak? Vi får rätt till socialförsäkringar, men hur blir det med nivån? Hur tänker finansen göra med det vidgade avgiftsunderlaget som pensionsarbetsgruppen beslutade om? Bara det kostar 30 miljarder kronor extra. Skall det ligga under eller över utgiftstaket? Och hur skall man göra med pensionerna eller med den nya livsinkomstprincipen - den försäkringsmässiga? Svenska kvinnor föder många barn, kanske för många. Även föräldraförsäkringen skall nämligen inordnas under utgiftstaket. Hur tänker finansen göra neddragningar i föräldraförsäkringen om den överstiger utgiftstaket? Skall man ordna ett nytt anslag för gratis preventivmedel? Fru talman! Finansminister Persson försökte i sitt inledningsanförande ge sken av att han är hushållsekonom. Alla som sköter hushållsekonomin vet att man inte köper någonting om man inte har några pengar, utan man väntar till dess man får pengar, sade han. Det uttalandet visar på att finansministern inte vet ett dugg om vad hushållsekonomi innebär. En hushållsekonom låter inte barnen svälta ihjäl i väntan på pengar utan försöker att skaffa pengar eller väntar med att betala en eller annan räkning, eftersom barnens välfärd går före allt annat. Det vet varenda hushållsekonom. Jag hade önskat att Göran Persson varit litet mer av hushållsekonom och litet mindre finansminister. Fru talman! Jag kan bara konstatera att med den socialdemokratiska regeringen fick de nyliberala nationalekonomerna som de ville - den sociala välfärden är nu helt underordnad ekonomin. Vänsterpartiet står självfallet bakom alla sina viktiga reservationer, men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservationerna 52, 68 och 100.

Fru talman! - Skandal, sa Bull. - Sandal, sa Bill, för han förstod inte allting så bra. Nu står riksdagen inför ett beslut om ett stort ekonomiskt åtagande, en utökad garantiram för drift och underhåll av de nya väglederna inom ramen för Dennisöverenskommelsen. Kompletteringspropositionen medger ytterligare 146 miljoner kronor, utöver tidigare ställda garantier för byggande av vissa vägprojekt. Jag förstår att det är svårt att motstå lobbyister som Bengt Dennis och Kjell-Olof Feldt - men nu måste det bli slut på grabbarnas lekstuga. Storstadsöverenskommelsen, varav Dennisuppgörelsen i Stockholm utgör en del, vilar på miljöpolitiskt helt felaktiga förutsättningar. Lån skall betalas tillbaka genom en utökad bilism på de nya lederna. I stället borde riksdagen, nu, medge att vägavgifter får tas ut på befintliga infarter till staden. Då får vi in pengar som kan användas till miljöförbättrande åtgärder av typen smart, bekväm och billig kollektivtrafik. Den ekonomiska uppläggningen inför dagens beslut är följande. Med dagens realränta pekar kalkylerna från Vägverket på att fram till år 2025 kommer de nu planerade motorlederna att ha kostat bilisterna över 100 miljarder kronor. Detta gör projektet i praktiken ekonomiskt helt omöjligt. Bilisterna på lederna kommer aldrig att kunna betala sådana summmor. Det är överhängande risk, för att inte säga ett faktum, att det är alla vi skattebetalare som får betala för detta helt miljövidriga och ekonomiskt korkade projekt. Förutsättningen för hela vår infrastruktur är ett samhälle i social och ekologisk balans. Om det är så att staten skall ställa upp med garantier för något, borde det rimligen vara riskkapital till alla de arbetssökande. Ett samhälle med upp till 50 % arbetslösa bland invandrade människor och allt fler kvinnor som ställs utanför arbetsmarknaden utgör grogrund för social misär, våld och kriminalitet. Den utvecklingen är vi nu på väg in i med öppna ögon. Fru talman! Vi i Sverige har nu världens mest jämställda riksdag och en regering som till hälften består av kvinnliga ministrar. För bl.a. social-, kultur-, miljö-, civil-, kommunikations-, justitie och jämställdhetsärenden är det en kvinna som innehar ministerposten. Visa nu att ni kan stå emot det föråldrade patriarkala infrastrukturtänkandet och stoppa utvecklingen mot tvåtredjedelssamhället! Ni har opinionen med er och ett färskt valresultat som visar på inriktningen.

Herr talman! Fri rörlighet för personer är en hörnsten i den europeiska integrationen. Samtidigt är det ett område där det nordiska samarbetet har mycket långa traditioner och hittills nått väl så långt som EU. Därför är det egentligen två uppgifter vi står inför när vi diskuterar Schengensamarbetet. Den ena uppgiften är att skapa möjligheter också för svenska medborgare att röra sig fritt i Europa utan att behöva visa upp pass vid gränsen, på samma sätt som andra länders medborgare nu kan. Mellan de nordiska länderna har vi haft möjlighet att röra oss fritt i över 40 år. Före första världskriget kunde man resa utan pass mellan nästan alla europeiska länder. Den möjligheten har stor betydelse för den personliga friheten och för möjligheten att skapa kontakt och mänsklig gemenskap i Europa. Det var ett av skälen till att Sverige ansökte om medlemskap i dåvarande Den andra uppgiften är att bevara den nordiska passfriheten. Den har varit och är en utomordentligt stor tillgång för vanliga människor i de nordiska länderna. De flesta medborgare betraktar den nog numera som en självklarhet. Den har också kommit till stånd långt innan det var tal om motsvarande åtgärder inom EU. Den har därmed, kan man säga, varit en förebild för EG-EU-arbetet. Det är nödvändigt att hitta en modell för hur passfriheten skall bevaras nu när Danmark har ansökt om anslutning till Schengensamarbetet och Finland har förklarat sin avsikt att göra detsamma. Riksdagen har flera gånger uttalat sig om vikten av att personers fria rörlighet förverkligas i Europa. Riksdagen har då också betonat att vi har ett stort intresse av att den nordiska passkontrollöverenskommelsen samordnas med motsvarande system, som då planerades inom EG, men som nu i stället har förverkligats genom Schengensamarbetet. Det skedde bl.a. här i riksdagen 1989, 1990 och 1991. Under medlemskapsförhandlingarna med EU förklarade den dåvarande regeringen, efter avstämning i riksdagens EU-delegation, att Sverige var berett att delta i den fria rörligheten för personer inom EU på villkor att den nordiska passfriheten kunde bevaras och att tillräckliga gemensamma kontrollåtgärder var på plats. Regeringens utgångspunkt är att den inställning till fri rörlighet för personer som Sverige har deklarerat före och under EU-förhandlingarna också bör gälla Det överväldigande flertalet av EU:s medlemsländer deltar i Schengensamarbetet eller har förklarat att de vill ansluta sig. Det är samma instrument och regler som en dag skall gälla inom hela EU. I samma takt som EU beslutar att reglera frågor inom Schengensamarbetets område upphör motsvarande Schengenregler att gälla. Schengensamarbetet började med att Frankrike, Tyskland och Benelux-staterna 1985 ingick ett separat mellanstatligt avtal om att avveckla personkontrollerna vid de inre gemensamma gränserna för att påskynda förverkligandet av den fria rörligheten, den som man enligt EG-reglerna skulle förverkliga för personer i fråga om den inre marknaden. Det var i Schengen i Luxemburg avtalet ingicks. Senare har också Italien, Spanien, Portugal och Grekland anslutit sig till samarbetet. Den fria rörligheten för personer har dock ännu inte förverkligats inom EU på grund av oenighet om hur reglerna i EU-fördraget skall tolkas. I det läget har flertalet av EU:s medlemsländer sålunda beslutat sig för att gå vidare inom ramen för Schengenavtalet och genomföra den avveckling av gränskontrollen för personer som finns inskriven i Rom-fördraget sedan snart tio år, men som EU ännu inte lyckats tillämpa. mars i år mellan sju av de nio medlemmar som har anslutit sig. Österrike har nyligen blivit medlem i Schengen, men inleder det praktiska samarbetet först i början av nästa år. Danmark ansökte i maj 1994 om observatörsskap i Schengensamarbetet med sikte på fullt medlemskap, på villkor att bl.a. den nordiska passfriheten kunde bevaras. Skälet till ansökan var att Danmark ville undvika att skärpta kontroller skulle införas vid landgränsen mot Tyskland med köer och andra praktiska problem som följd. Det var ett av Danmarks skäl. Vad som ställer frågan på sin spets för de nordiska länder är att Schengensamarbetet förutsätter att man också inför en enhetlig kontroll vid områdets yttre gräns. Om ett eller flera nordiska länder önskar delta i samarbetet är det alltså nödvändigt att finna en lösning för den nordiska passfriheten, så att inte nya gränshinder uppstår mellan de nordiska länderna. Danmark har i den nordiska kretsen verkat för att även Finland och Sverige skall ansluta sig till Schengensamarbetet. Medlemskap i Schengen-samarbetet är förbehållet länder som är medlemmar i EU. Finlands regering tillkännagav den 5 maj i år sin avsikt att ansöka om observatörsskap i Schengensamarbetet med sikte på medlemskap. Frågan om de nordiska ländernas förhållande till Schengenavtalet har varit föremål för intensiva överläggningar de senaste månaderna. De nordiska statsministrarna uttalade sig för ett samarbetsarrangemang mellan de nordiska länderna och Schengensamarbetet i syfte att bevara den nordiska passfriheten och vidga den fria rörligheten för personer till att omfatta både Eftersom Norge och Island står utanför EU och därför enligt Schengenavtalets regler inte kan bli fulla medlemmar i samarbetet gäller det att finna en pragmatisk lösning som gör det möjligt för Norge och Island att delta i Schengensamarbetet. Både den norska och den isländska regeringen har förklarat sig vara beredda att acceptera Schengenreglerna och ta på sig de förpliktelser som ett samarbete skulle innebära, bl.a. ett förstärkt yttre gränsskydd. I det läge som då har uppstått är det naturligt att även Sverige ansöker om observatörsskap i Schengensamarbetet med sikte på medlemskap, och att vi inleder förhandlingar om detta. Därvid avser vi - precis som Danmark och Finland har gjort, och som Sverige gjorde när frågan var uppe i förhandlingarna om EU medlemskap - att göra ett tydligt förbehåll av innebörd att ett medlemskap i Schengensamarbetet förutsätter att vi kan behålla den nordiska passunionen och därmed den fria rörligheten i hela Norden. Detta förutsätter lämpliga samarbetsformer med Island och Schengensamarbetet innehåller också en rad gemensamma kontrollåtgärder, s.k. kompensatoriska åtgärder, bl.a. ett förstärkt yttre gränsskydd och samarbete mellan polismyndigheterna för att bekämpa internationell brottslighet. Vi kommer, på samma sätt som under medlemskapsförhandlingarna i EU, i vår ansökan att markera att vi förutsätter att dessa åtgärder är tillräckliga också för våra skydds och kontrollbehov. Jag tänker först och främst, herr talman, på våra krav att kunna kontrollera narkotikatrafiken, som regeringen kommer att lägga särskild vikt vid under förhandlingarna. Eftersom Schengenländerna har åtagit sig att förstärka samarbetet mot narkotika och internationell brottslighet, kan ett medlemskap i Schengensamarbetet t.o.m. innebära förbättrade möjligheter att komma åt bl.a. narkotikahandeln över gränserna. Motsvarande regler finns inte ännu inom Av dessa skäl vill vi delta i det ökade polissamarbetet och de övriga kontrollåtgärder som ingår i Schengensamarbetet. Det är ett villkor som Sverige ställer. Det bör också sägas att samarbetet sker inom ramen för svensk lag. Schengensamarbetet ger möjligheter till samarbete och informationsutbyte, men det är svenska myndigheter som avgör hur möjligheterna skall utnyttjas. Det bör också sägas att Schengensamarbetet bara avser personers rörlighet. När det gäller införsel av olika varor - där har varit många missförstånd i debatten - gäller reglerna i vårt anslutningsfördrag till EU, inklusive de speciella bestämmelser om t.ex. alkohol som de nordiska länderna uppnådde. Detta fördrag som godkänts av alla EU:s 15 medlemsländer kan självfallet inte ändras genom Schengenavtalet. Schengensamarbetet inskränker inte Sveriges möjligheter att fortsätta en generös och solidarisk flyktingpolitik. Principen om första asylland fins både i Schengenavtalet och i den s.k. Dublinkonventionen som vi i och med EU-medlemskapet har åtagit oss att ratificera. Den anger i vilket land asylansökan skall prövas i sak, men det landet gör sedan självt prövningen och bedömningen enligt sina egna regler. Riksdagen har, som sagt, upprepade gånger uttalat att det är ett svenskt intresse att den nordiska passöverenskommelsen samordnas med motsvarande system inom EU. Vi har under EU-förhandlingarna sagt oss vara positiva till fri rörlighet för personer, och riksdagen har godkänt detta i och med behandlingen av EU-propositionen. Schengensamarbetet var nära förestående uttalade de nordiska statsministrarna i februari att det var en gemensam uppgift att finna en lösning. Dessförinnan informerades Nordiska rådets svenska delegation. Regeringen har samrått med Utrikesnämnden i frågan tidigare i vår. Frågan har diskuterats i riksdagens EU nämnd vid två tidigare tillfällen och i justitieutskottet vid flera tillfällen. Efter ett fortsatt beredningsarbete har regeringen kommit fram till att Sverige bör inlämna en ansökan om observatörsskap i Schengen, med sikte på anslutning när förhandlingarna är avslutade. Regeringen har därefter återigen tagit upp frågan i Utrikesnämnden och riksdagens EU-nämnd nu i juni. Slutligen lämnar regeringen nu denna information i kammaren. Därefter avser regeringen att fatta beslut om att avge en ansökan. Under förhandlingarnas gång avser regeringen att lämna fortlöpande information till bl.a. EU-nämnden. När ett förslag till avtal föreligger kommer det naturligtvis att föreläggas riksdagen, i enlighet med regeringsformens bestämmelser. En svensk ansökan om anslutning till Schengensamarbetet är nu naturlig med hänsyn till att Danmark ju redan har ansökt och Finland deklarerat sin avsikt att göra det. Det är angeläget med ett enat nordiskt uppträdande, så att vi med största möjliga förhandlingsstyrka kan verka för ett samarbete som inbegriper såväl Norge som Island och som gör det möjligt att bibehålla den nordiska passfriheten.

Herr talman! Det är glädjande att regeringen äntligen har kunnat bestämma sig för att ansöka om observatörsskap i Schengensamarbetet. Det sorgliga är bara att vi kom sist - både Danmark och Finland har redan lämnat in sina ansökningar. Men det kunde förstås ha varit värre. Efter att ha tagit del av den interpellationsdebatt om Schengenavtalet som fördes här i kammaren den 3 april i år blev åtminstone jag oroad då justitieminister Laila Freivalds bedömde att det kunde komma att ta upp till ett halvår för regeringen att bestämma sig för eller emot en svensk ansökan. Mot denna bakgrund är det en positiv överraskning att regeringen nu deklarerat en beredvillighet vad gäller Schengensamarbetet och därmed möjliggjort dagens debatt, som jag hoppas skall kunna föras i en öppen och konstruktiv anda. Det finns en förväntan hos det svenska folket om att få svar på de frågor som ett svenskt medlemskap i Schengen helt naturligt reser. Inledningsvis kan det vara viktigt att göra klart, att även om det är de nuvarande Schengenländerna som i höst har att ta ställning till den svenska ansökan om observatörsskap, så är det här i kammaren som det avgörande beslutet om ett svenskt medlemskap i Vi moderater har drivit på processen om att få till stånd ett svenskt medlemskap i Schengen. Vi vill att Sverige skall vara med och försöka förverkliga den i Romfördraget fastlagda principen om fri rörlighet för personer inom den europeiska unionen. Som medlemmar i EU kan vi inte nöja oss med att ha en vision om det gränsfria Europa. Vi måste också vara beredda att arbeta för ett förverkligande av medborgarnas Schengenavtalets främsta syfte är att påskynda arbetet med att avskaffa de inre gränskontrollerna, eftersom detta visat sig gå trögt på det unionella planet. Avskaffandet av de inre gränserna måste även i Schengensamarbetet ersättas av kompensatoriska åtgärder, om en fri rörlighet för personer skall kunna uppnås mellan Schengenländerna. Det är här fråga om en frivillig, mellanstatlig överenskommelse mellan EU-länder på ett område som än så länge i praktiken inte har kunnat förverkligas inom EU. Schengenavtalet går emellertid inte längre än de åtaganden som vi förbundit oss att uppfylla i och med EU-medlemskapet. Samarbetet inom Schengen kan sägas utgöra en genväg för att snabbare uppnå målet om den fria rörligheten inom EU. Den dag samtliga medlemsländer i EU kan enas om att avskaffa de inre gränskontrollerna och genomföra de kompensatoriska åtgärder som fordras blir Schengenavtalet överflödigt, vilket också statsrådet påpekade. Först då är visionen om de fyra friheterna på EU:s inre marknad uppfylld i enlighet med Romfördragets bestämmelser. Det råder för närvarande olika uppfattningar om hur de kompensatoriska åtgärderna kommer att fungera. Vissa anser att de inte kommer att utgöra tillräckligt skydd mot narkotikan och annan gränsöverskridande brottslighet. Andra hävdar att tillgången till Schengens datoriserade informationssystem utgör en risk för den personliga integriteten. I den allmänna debatten har från vissa håll framkommit att man känner oro för att polissamarbetet inom Schengen kan förvandlas till en samling polisstater. Vad som glöms bort i detta sammanhang är att alla olika former av samarbete måste bygga på förtroende. När det gäller internationellt samarbete på det juridiska området förutsätts, för att samarbetet över huvud taget skall kunna bli effektivt, att länderna kan lita på varandras rättssystem. Annars går det inte att få till stånd något samarbete. Polissamarbetet enligt Schengenkonventionen handlar framför allt om informationsutbyte mellan ländernas polis och tullmyndigheter och utväxling av sambandsmän. Vid gränserna skall samarbetet underlättas genom standardiserad telekommunikationsutrustning. Allt detta sker inom ramen för varje lands nationella lagstiftning. Den andra delen av samarbetet ger polisen en möjlighet att på annat lands territorium "skugga" personer som är misstänkta för allvarliga brott. Vidare kan polisen i vissa allvarliga fall ges möjlighet till efterföljande "hot pursuit", dvs. en rätt för polisen att följa efter och gripa misstänkta brottslingar på en annan medlemsstats territorium. Detta är helt klart en mer ingripande form av myndighetsutövning än skuggning, men den är också begränsad till att omfatta endast grov brottslighet. För båda dessa fall gäller att samtycke krävs från varje land. Slutligen vill jag framföra kritik mot majoritetens besparingskrav på tullen, i strid med bl.a. Socialdemokraternas vallöften. Besparingskraven innebär att de personella resurser som frigjordes inom tullen då de traditionella tullklareringsuppgifterna upphörde i och med EU-medlemskapet - och som vi moderater ville överföra till att bekämpa den internationella brottsligheten - inte längre finns kvar. Men kravet på ett effektivt polis och tullsamarbete är och måste vara oförändrat.

Herr talman! Den 27 februari i år samlades de nordiska statsministrarna till ett möte i Reykjavik. Vid mötet konstaterade statsministrarna att de bästa förutsättningarna för en bibehållen nordisk passfrihet inom ramen för det europeiska samarbetet uppnås genom en positiv nordisk hållning till medverkan i Schengensamarbetet. Såväl Norge som Island gav vid det mötet uttryck för en vilja att ta på sig de kontrollförpliktelser vid de yttre gränserna som är nödvändiga enligt Schengenkonventionens krav. Statsministrarna framhöll emellertid att en eventuell nordisk anslutning till Schengen inte får innebära att möjligheterna att effektivt bekämpa kriminalitet, narkotika och illegal invandring försämras. De nordiska statsministrarna avslutade med att slå fast att det var ett gemensamt ansvar att finna lösningar så att den nordiska passunionen kan upprätthållas i alla nordiska länder. I detta avseende har vi i Centerpartiet inte kommit till någon annan slutsats. Vi eftersträvar att människor så fritt som möjligt skall kunna röra sig över gränserna. Förra onsdagen deklarerade statsministern efter Utrikesnämndens möte att Sverige skall ansöka om observatörstatus med sikte på medlemskap i Schengensamarbetet. Likt i den danska och den finländska ansökan avser regeringen att göra ett förbehåll som innebär att den nordiska passfriheten måste behållas. Jag finner ändå anledning att upprepa en kommentar från den debatt som vi hade förra veckan om bl.a. hanteringen av vetorätten men också om Schengensamarbetet. Vi vill för Centerpartiets del se en större öppenhet och mer av samarbete mellan regering och riksdag. Vårens arbete i riksdagen kan ses som ett bevis för att vårt parti vill samarbeta. Den kritik som riktas mot regeringen för den bristande förankringen i riksdagen av svenska förhandlingsutspel inför IGC 1996 bör också omfatta diskussionerna om medlemskap i Schengensamarbetet. Återigen handlar det om att det för medborgarnas förtroende för oss politiker och för den medborgerliga insynen i en förhandlingsprocess visavi Schengenländerna blir avgörande med en ökad öppenhet. Annars hamnar vi lätt i en formaliadebatt i stället för en sakdebatt, och det tycker jag att vi har haft tillräckligt av tidigare när det gäller bl.a. den svenska ansökan om medlemskap i EU. I och med de absoluta kraven på att den nordiska passfriheten skall bevaras blir de gemensamma nordiska hållningarna vid en förhandling med Schengenländerna särskilt viktiga.

För det första: Om Norge och Island som icke EU medlemmar inte ges möjlighet att ansluta sig till Schengen kan det enligt vårt sätt att se inte bli något medlemskap för Sveriges del. Det vore önskvärt att också övriga riksdagspartier i dagens debatt talar om sin syn på om detta skulle uppstå och vikten av att bevara den nordiska passunionen vad gäller en svensk anslutning till Schengen. För det andra skall Sverige förplikta sig att inom landets gränser med full kraft bekämpa narkotikahandel och annan brottslighet. För detta finns stöd i Schengenkonventionens § 71. Rätten att tillgripa erforderliga åtgärder om något land avviker från sitt ansvar för att bekämpa narkotikahandeln, som också slås fast i slutdokumentet i Schengen, skall vid behov användas. Slutligen vill jag framhålla att Sverige även fortsättningsvis skall bedriva en självständig asyl och flyktingpolitik. Det görs mycket olika tolkningar i debatten av vad Schengensamarbetet innebär för vår asylpolitik. Klart är att gällande flyktingkonventioner har företräde framför Schengenregler och att asylprövning i enlighet med Schengenkonventionens § 32 skall ske enligt respektive lands egen lagstiftning. Någon vidare harmonisering av asylpolitiken bör Sverige inte medverka till.